Fru talman! Det är bra att det finns kommuner som ställer medborgaren och skattebetalaren i centrum, och det är klart att en av de mest angelägna åtgärderna i vårt land, med världens högsta skattetryck, faktiskt är att sänka skatterna och inte minst att sänka de skatter som drabbar låg och medelinkomsttagarna mest. Men Sonia Karlsson borde kanske förklara varför utsikterna har försämrats samtidigt som skatteinkomsterna har ökat. Statsrådet Lövdén stod här i våras och sade att skattehöjningar skulle det nog inte bli i kommunsektorn, och nu har vi sett hur väldigt många skattehöjningar det har skett i både kommuner och landsting. Låt mig också säga att det här med Pomperipossa som Sonia Karlsson ville ta upp är ett allvarligt problem när man tar över hundra procent av den extra tillväxten. Här är det ju fråga om kommuner som Boxholm, Bjurholm, Norberg och andra över hela landet som har ganska låg skattekraft. Men när de får en höjning av skattekraften konfiskeras hela den extra tillväxten omedelbart av det inomkommunala utjämningssystemet. Detta är bisarrt och orimligt om man vill ha incitament för kommunerna att bidra till ekonomisk tillväxt, som ju är bra för hela landet.
Fru talman! Det är fortfarande så att frågan är vad man använder. I juni lyckades vi konstatera att den Pomperipossaeffekt som Lennart Hedquist talar om inte finns i verkligheten utan bara i teorin. Nu hävdar då Lennart Hedquist att det finns andra exempel på detta. Nu har vi en utredning som ska titta på om det är så att det är vissa delar som man behöver rätta till - ganska marginellt, skulle jag tro. När man pratar om tillväxt är det så att vi går efter att medelskattekraften ligger på hundra procent. Danderyd har så där 174 %, och Täby har 146 %. Då kan man väl inte säga annat än att det finns en ganska god skattekraft som de kommunerna också givetvis har nytta av. Sedan är det också så att skillnaden är att man inte har några problem. De kommuner som har problem har ju dessutom stor befolkningsutflyttning. Jag tror faktiskt att det är så att det är 208 kommuner som har befolkningsminskning. Däremot till Stockholm flyttar man in i stället. Det är klart att man då påverkas på olika sätt. På samma sätt är de som har behov av Kommundelegationen ju inte de som har det på grund av inkomst och kostnadsutjämningssystemet, utan det är de kommuner som ligger i de delar av landet som inte har nåtts av den tillväxt som finns i storstadsområdena.

Täby och Danderyd får betala för den extra tillväxten. Så är det, och det är det som kallas för Pomperipossa. Sedan kan en och annan LO-ekonom försöka omdefiniera vad Pomperipossa är och sedan inbilla statsrådet Lövdén att den definitionen håller, men de två personerna är väl ensamma i landet om detta. Jag tycker att Sonia Karlsson i stället borde läsa vad statsrådet Lövdén sade i en intervju i Finanstidningen, där det stod: "Enligt Lövdén ska kommuner med stark tillväxt i skatteunderlaget inte längre få det statsbidragsgrundande skatteunderlaget nedräknat på samma sätt som i dag. Därmed ska en större ökning av skatteunderlaget än i övriga landet i huvudsak stanna i kommunens egna fickor."

Det incitamentet behöver man ute i kommuner och landsting.
Fru talman! Lennart Hedquist upprepar sitt påstående att utjämningssystemet skulle vara grundlagsvidrigt. Det ska bli intressant att höra, för jag minns inte nu från i juni vilken paragraf det var som Hedquist hänvisade till. Sedan undrar Hedquist hur vi ser på de kommunala skattehöjningarna och underförstår, antar jag, att kommunerna inte borde få höja skatten. Är det någonting som skulle vara ett hot mot det kommunala självstyret så är det väl om man likt Hedquist vill förmena kommunerna rätten att själva fastställa sin skattesats.
Fru talman! Till Matz Hammarström vill jag bara påtala att den svenska regeringsformen anger att en kommun bara får ta upp skatt för skötseln av sina egna uppgifter. Man får alltså inte ta upp lokal skatt för skötseln av andra kommuners uppgifter. Det här är den enda rimliga tolkning av grundlagen som kan göras, och vi har grundlagsexperter bakom oss när vi säger så. Sedan har det utbildats en form av konstitutionell praxis att man bryter mot den svenska grundlagen i det här hänseendet. Lagrådet accepterade ju att man kunde bryta tillfälligt mot detta mot bakgrund av att regeringen samtidigt tillsatte en utredning som skulle se över grundlagsskyddet för den kommunala beskattningsrätten. Den utredningen har framlagt sitt förslag, men den ligger i en byrålåda på Regeringskansliet, och den erforderliga grundlagsändringen är ju inte gjord. Därmed är det här systemet grundlagsvidrigt. Men jag tycker att det är kanske ännu allvarligare att det är så oerhört groteskt tillväxtfientligt!
Fru talman! Lennart Hedquist lägger till två ord i grundlagstexten. I grundlagen står det att kommunerna får ta ut skatt för skötseln av sina uppgifter. Då lägger Hedquist till att de bara får ta ut skatt för sina egna uppgifter. Här finns en nyansskillnad. Hedquist lägger in sin tolkning. Han ska inte påstå att det står så i grundlagen, för det är en tolkning som han lägger i in lagtexten. Lennart Hedquist svarar inte på min fråga om hans kritik av de kommunala skattehöjningarna. Är inte det en utmaning mot det kommunala självstyret,
Fru talman! Jo, det är klart. Kritiken mot de kommunala skattehöjningarna är en kritik mot de olika partiernas politiker ute i kommunerna, i regel socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister, som höjer skatten. Det har de t.ex. gjort i mitt eget hemlandsting, där det inte skulle behövas någon skattehöjning. Rätten att höja skatten har de förvisso, men det politiska ansvaret kommer naturligtvis att utkrävas. Sedan tycker jag att Matz Hammarström ska läsa lite närmare om grundlagsparagrafen och lokaliseringsprincipen. Det är fullständigt klart att en kommun bara får ta ut skatt för skötseln av sina uppgifter. En kommun får t.ex. inte ta skatt för skötseln av andra uppgifter än de kommunala i den egna kommunen. Vi måste få ett slut på den konstitutionella praxis som utvecklats så att vi får en överensstämmelse mellan grundlagen och hur staten uppträder.
Fru talman! Jag skulle vilja rikta en fråga om synen på kommunalt självstyre. Moderaterna föreslår en omfördelning av pengar mellan stat och kommun och att skapa något som heter nationell skolpeng. De pengar som eventuellt blir över i den modellen säger moderaterna ska användas till skattesänkningar. Hur rimmar detta med synen på kommunalt självstyre i det här sammanhanget? Moderaterna vill växla skatter mot mindre bidrag och subventioner och göra skattesänkningar. Men har de gjort någon form av analys av hur det slår fördelningspolitiskt? Vilka fördelningseffekter får det? Jag vill också knyta an lite grann till det jag sade i mitt anförande. Var finns medvetenheten från moderaternas sida när det gäller de enormt stora regionala obalanserna? Vad har ni för verkningsfullt recept mot det?
Fru talman! Jag börjar med de regionala obalanserna. För att få till stånd en bättre balans mellan olika landsdelar tror jag att det är väldigt viktigt att man känner att man kan ta tag i sin situation och inte motverkas av staten. Det sker i dag genom t.ex. utjämningssystemets konstruktion. Det har redan sagts av många här att det är när man får en ekonomisk tillväxt som man får större möjligheter att skapa bra välfärd i hela landet. Det är bra att Siv Holma tog upp frågan om nationell skolpeng. Vi menar att skolan bör kunna ges en nationell finansiering. Då blir det staten som finansierar den, och man lyfter av de kostnaderna från kommunen. Fördelen är då att pengarna kan gå direkt till föräldrarna och eleverna som då också har en möjlighet att välja skola - en kommunal skola, en fristående skola eller motsvarande. Det är väl självklart, Siv Holma, att när staten lyfter av det finansieringsansvaret, skapas verkligen ett utrymme för kommunala skattesänkningar för lågoch medelinkomsttagarna. Menar Siv Holma att hennes partivänner ute i kommunerna ska vara framme och se till att det inte blir några kommunala skattesänkningar? Är det budskapet som Siv Holma vill ge här?
Fru talman! Mitt budskap är att det är behoven som ska styra vilken skattenivå vi har. Vi förespråkar inte ideologiska skattesänkningar till vilket pris som helst. Vi har ett ansvar för att man i första hand tillgodoser de behov som människor har av skola, vård och omsorg. Det var intressant att inte moderaterna nämnde den kommunala självstyrelsen i detta sammanhang. En viktig faktor för att kommunal självstyrelse kan bli verklighet är att man ger kommunerna likvärdiga förutsättningar. Inte kan väl moderaterna på allvar mena att det i dag råder likvärdiga förutsättningar mellan t.ex. Pajala och Täby?

Fru talman! Om man nu tar Täby och Pajala som exempel är det två väldigt olika orter. Det går inte att åstadkomma de likheterna de orterna emellan. Oavsett om det gäller Täby kommun eller Pajala kommun är det väldigt viktigt att de ska ha möjligheter att åstadkomma bättre förhållanden i den egna kommunen. De ska inte straffas av staten i det hänseendet. Det är naturligtvis samtidigt viktigt att staten i grunden tillser att de ekonomiska förutsättningarna är sådana i en kommun med låg skattekraft att den kan sköta sina åtaganden gentemot medborgarna på ett bra sätt. Det kan man lösa på många olika sätt. Jag vill påstå att det absolut sämsta är dagens inomkommunala utjämningssystem. Ett bra sätt är att staten lyfter över finansieringsansvaret för stora kostsamma saker som t.ex. skolan. Man kan egentligen också åstadkomma detsamma för sjukvården. Då kommer den kommunala beskattningen att rikta sig mer mot de genuint lokala uppgifterna där medborgarna kan besluta vilken servicegrad de vill lägga sig på. Jag tror att det är väldigt viktigt för den kommunala självstyrelsen att man kan ha det synsättet. Det kommer inte att hålla i längden att vi sitter här i riksdagen och bestämmer in i minsta detalj att allt ska vara lika i alla kommuner, oavsett om det är Täby eller Pajala.

Fru talman! Det är inte möjligt att låta Lennart Hedquist gå från talarstolen oemotsagd när han påstår att systemet strider mot grundlagen. Det är tydligen bara Lennart Hedquist och moderaterna som kan tolka den. Alla andra - Lagrådet, konstitutionsutskottet, finansutskottet och riksdagen - säger att det följer grundlagen. Inkomstutjämningssystemet innebär att vissa kommuner får ett bidrag och att andra betalar en avgift. Det är fullt förenligt med grundlagen. Jag sade tidigare i mitt anförande något som jag vill ta upp en gång till. Det mantra som Lennart Hedquist och moderaterna gång på gång för fram att detta skulle strida mot grundlagen är fullständigt felaktigt. Det är inte trovärdigt. Vi har diskuterat det många gånger. Lämna den frågan - där Lennart Hedquist vet att han är helt fel ute - och tillstå i stället att det är utjämningssystemet ni ogillar. Ni kan inte tänka er tanken på en långtgående utjämning och solidaritet kommuner emellan. Det är där skon klämmer. Om man tittar på hur det ser ut finns det i Stockholmområdet kommuner där man har en mycket hög tillväxt och låg skatt. Där kan man ha en god service även om man har en låg skatt tack vare den höga tillväxten. Men exempelvis Täby kommun ser inte ut så att den har alla de delar som andra kommuner har. Vi visade i betänkandet från finansutskottet om kostnads och inkomstutjämningen på hur kommunindelningen blev i storstäderna. Det var inte så att kommunerna gjordes så att allt som behövde ingå fanns. För att de inte skulle bli för stora gjorde man vissa avgränsningar. Det gör att Täby kommun är mycket speciell och inte alls har de problem som många andra kommuner har.

Fru talman! Jag tycker också att grundlagsdiskussionen börja bli lite tröttsam. Men det beror på att socialdemokraterna inte tycks vilja söka någon lösning. Det enklaste är att se till att vi får ett grundlagsenligt system. Den andra möjligheten är att man ändrar grundlagen. Jag satt själv i den kommitté som skulle utreda detta. Den kommittén, som leddes av socialdemokraterna, lade fram ett förslag till grundlagsändring för att göra systemet grundlagsenligt. Sonia Karlsson kan naturligtvis hänvisa till Lagrådets yttrande och den socialdemokratiska majoriteten i konstitutionsutskottet. Men den konstruktion vi har i dag är ett tekniskt kringgående av grundlagen som även kommittén ansåg vara otillfredsställande. Vi kommer att fortsätta visa på att detta system är grundlagsvidrigt till dess att det ändras. Vi har också sagt att det kanske just nu är ännu mer angeläget att man gör temporära förändringar i systemet så att de groteskt tillväxtfientliga inslagen försvinner. Dit hör att man lägger beslag på den extra intäktsökning som en kommun kan åstadkomma under ett år - oavsett om det är en fattig eller rik kommun. Sedan kan man diskutera om det är 98 % eller 103 %. Vid 103 % blir det Pomperipossaeffekt för vissa kommuner i Stockholmsområdet. Men det är lika illa att man har en marginaleffekt på bortemot 95-98 %! Det borde faktiskt Sonia Karlsson förstå, för jag tror inte att hon skulle tycka att det vore så roligt om det var en 98-procentig marginalskatt på hennes riksdagsarvode.
Fru talman! T.o.m. Lennart Hedquist vet att det inte går att jämföra på det viset. Vi talar om medelskattetillväxten i riket. Även de som får hjälp är ju med här. Annars blir det ju ingen utjämning, Lennart Hedquist! Annars skulle vi inte kunna fördela pengar till de kommuner som har problem, som har stor befolkningsutflyttning och som har regionala obalanser. Om vi inte hade något att fördela skulle de inte få hjälp. Det är därför som det heter utjämningssystem - det utjämnar skillnader. Det finns en väldigt stor majoritet i kommunerna, t.o.m. i moderata kommuner, i landet som tycker att detta är bra. Förhoppningsvis kan vi klara ut det här med grundlagsfrågan. Detta har vi sagt ett flertal gånger: Eftersom jag satt i samma kommitté vet jag att kommittén inte sade att detta strider mot grundlagen, men den konstaterade att det skulle kunna behövas ett förtydligande - bl.a. för att Lennart Hedquist inte skulle behöva ta upp frågan varje gång. Kontentan är i alla fall att detta följer grundlagen. För att återgå igen till Stockholms län och kommuner måste jag till sist säga: Med det nya systemet kommer det att från nästa år bli 750 miljoner mer i statsbidrag än i år. Tillväxten i Stockholms läns landsting motsvarar 1,46 miljarder, tack vare de ökade skatteintäkterna. Och detta är sedan avgifterna i systemet är betalda - så nog blir det pengar över även i Stockholm!
Fru talman! Sonia Karlsson talar om ett förtydligande, men det var ju nya paragrafer i grundlagen som skulle göra utjämningssystemet grundlagsenligt. Vi har inte sett röken av detta i riksdagen, så jag förmodar att regeringen tycker att det är en väldigt besvärlig fråga, och i stället fortsätter att låta det grundlagsvidriga systemet vara kvar som det är trots grundlagens lydelse. Sonia Karlsson! Man kan ha en kommunal skatteutjämning som ger bra förutsättningar för kommunerna samtidigt som man inte har några marginaleffekter på en skattekraftstillväxt. Vi kan ta Borgholm som exempel, som är den kommun i landet som har lägst skattekraft. Om Borgholm höjer sin skattekraft blir den ökningen omedelbart konfiskerad. Man skulle mycket väl kunna frysa nivån för Borgholm och säga: När ni ökar er skattekraft så får ni behålla ökningen! Då skulle man åstadkomma bra förutsättningar för Borgholm. Man skulle ha en utjämning, men också ett incitament till Borgholm att medverka till ekonomisk tillväxt. I dag är det så att alla kommuner som har låg skattekraft inte vinner någonting om de åstadkommer bättre förutsättningar med högre skattekraft i den egna kommunen, eftersom systemet omedelbart konfiskerar ökningen. Så kan man inte ha det i ett land som vill åstadkomma en ekonomisk tillväxt!
Fru talman! Lennart Hedquist menade inte att man skulle frysa nivån bara för Borgholm. I er motion står det att man skulle frysa den för alla, så att de skulle få behålla 100 %. Detta skulle man finansiera genom att sänka det generella statsbidraget, vilket skulle göra att alla de kommuner som har problem i olika delar av landet skulle få vara med och betala för att kommunerna med god tillväxt skulle få lite mer. Det är ju varken särskilt fördelningspolitiskt rättvist eller utjämnande. Det finns en utredning, och det har även utskottet kommenterat, som sitter och ska titta just på detta. Vi vill ha en långtgående utjämning för att ge lika möjligheter för kommunerna - eller för invånarna i kommunerna - i Sverige att få en bra skola, vård och omsorg var de än bor i landet. Det är ju det som utjämningssystemet är till för. Utredningen tittar på huruvida det går att klara detta och samtidigt ta bort den negativa effekten - om det nu finns någon sådan. Man kommer säkert att hitta något, men det är inga stora förändringar som behövs, Lennart Hedquist. Det är jag ganska säker på.
Fru talman! Möjligtvis eller sannolikt ligger lösningen på den här konflikten i att Sonia Karlsson tittar på lagtexten ur rent formell synvinkel, och Lennart Hedquist ser till intentionen. Själv brukar jag tala om att grundlagen när det gäller det inomkommunala inkomstutjämningssystemet går emot intentionen med den kommunala självstyrelsen, lokaliseringsprincipen och den kommunala beskattningsrätten. Ur en formalistisk och låt oss säga rättspositivistisk synvinkel uppfattar jag att Sonia Karlsson har rätt, men utifrån en mer intentionell tolkning, där man faktiskt har en avsikt med grundlagens paragrafer, har Jag är ingen självutnämnd arbiter, utan detta var enbart ett inlägg.

Fru talman! Betänkandet om statsskuldsräntorna för år 2000 är ett i hög grad inaktuellt, för att inte säga gulnat, dokument. På grund av Telia-Telenorsjabblet kan riksdagen nästa år stå inför mycket stora problem med att få ihop den nu nästan antagna statsbudgeten. Den näst största inkomstposten är försäljning av statlig egendom. Statssekreteraren i Finansdepartementet Peter Lagerblad har inför finansutskottet förklarat och konstaterat att huvudparten av de budgeterade 95 miljarder kronorna för försäljning av statlig egendom just kommer från Telia-Telenorförsäljningen. Det krävs antingen att man är både döv och blind för vad som händer runtomkring oss dagligen och stundligen eller att man är någon sorts genetisk optimist om man tror att siffrorna i betänkandet kommer att infrias under nästa år. Regeringens beräkning av försäljningsinkomsterna är naturligtvis väldigt osäker - för att inte säga skakig. Det visar inte minst utvecklingen under förra året, 1999, trots att vi då förskonades från den typ av bråk som vi har just nu i det stora objekt som ska säljas ut. I statsbudgeten för 1999 upptogs motsvarande post till 45 miljarder kronor, dvs. knappt hälften av det nu aktuella beloppet. Regeringen räknar nu med att utfallet i stället blir ca 0,8 miljarder. Det är knappt tavelträff om man jämför beräknat och faktiskt utfall! Det är alltså en miss på ca 44 miljarder kronor. Jämför detta med de marginella avvikelserna i oppositionens budgetalternativ, som finansutskottet har ägnat en stor del av denna höst åt att med lupp nagelfara nästan ned till minsta krona och öre! Det handlar alltså om en felbudgetering på 44 miljarder för förra året. Det bidde alltså en ganska liten tumme av de planerade statliga utförsäljningarna under 1999. De beräknade försäljningar som inte kunde genomföras under 1999 beräknar regeringen nu ska genomföras år 2000 i stället. Till de aktuella meningsskiljaktigheterna som vi har kunnat observera i Telia-Telenor-bråket kommer nu också att Miljöpartiet, ett av partierna bakom fusionen och bakom majoritetstexten i detta betänkande, kräver att hela fusionen ska rivas upp. Ett av partierna bakom denna text kräver att fusionen ska rivas upp. Det är inte någon särskilt djärv ståndpunkt att inta i dagsläget. Det tycker de allra flesta i opinionsundersökningar, bland politiker av olika schatteringar och bland anställda i de här bolagen. Jag vill därför fråga Carin Lundberg som representant för regeringspartiet och Matz Hammarström som representant för Miljöpartiet hur denna dramatiska förändring av förutsättningarna för den ekonomiska politiken kan få passera så totalt spårlöst förbi i det övriga riksdagsarbetet, bl.a. med detta betänkande om statsskuldsräntorna. Matz Hammarström har för övrigt inte ens begärt ordet i den här debatten där man ska försöka kratsa kastanjerna ur elden när det gäller det förslag som hans eget språkrör har lagt fram, nämligen att man ska riva upp ett avtal som står för merparten av dessa 95 miljarder kronor. Det vore intressant att höra hur man har tänkt sig att detta ska gå ihop. Får det inte några som helst effekter på budgeten om det här beslutet rivs upp? Eller vill Miljöpartiet att Telia i stället, om ert förslag går igenom, ska privatiseras som det går och står enligt den tidtabell som var tänkt för det sammanslagna Telia-Telenor? I så fall är det en intressant ståndpunkt. Hur ska ni annars fylla upp hålet på 80-90 miljarder samt tillkommande räntor på den ökade statsskulden jämfört med det budgeterade förslaget som kommer att börja gälla om 15 dagar, Matz Hammarström? Budgeten börjar gälla om 15 Och var står Vänsterpartiet i denna fråga? Jag noterar att Johan Lönnroth, som annars är talför, har lämnat lokalen när vi nu ska diskutera effekterna av denna fråga. Vänsterpartiet har varit oerhört i elden, för att uttrycka sig försiktigt, när det har gällt att granska oppositionens budgetalternativ. Här finns det enorma avvikelser som man inte är intresserad av att diskutera. Den här turbulensen och det skådespel som vi har sett under de senaste dagarna runt Telia-Telenors styrelse och de ansvariga statsråden gör naturligtvis att det finns goda skäl att ifrågasätta möjligheterna att privatisera det här företaget under år 2000 till de beräknade beloppen. Därför finns det all anledning, fru talman, att uppmärksamma majoriteten på att beräkningarna av inkomsterna också den här gången kommer att bygga på mycket osäkert underlag och att de sannolikt är mycket kraftigt överskattade. Följden av detta kan mycket väl bli starkt växande statsskuldsräntor. Det är ingen djärv hypotes att utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor riskerar att belastas med tillkommande räntekostnader på 4-5 miljarder nästa år om affären går i stöpet och den ideologiska blockeringen mot en utförsäljning av enbart Telia dröjer sig kvar. Just den blockering som finns inom regeringspartiet och Vänsterpartiet - jag vet inte hur det är i Miljöpartiet - mot att sälja Telia separat och få en värdering av dessa aktier är själva motivet till den fusion med det norska Telenor som vi nu betraktar sönderfallet av. Det var ju därför att man inte ideologiskt klarade av en privatisering av Telia, som annars hade varit det riktiga och som hade gett det största värdet, som man har gett sig på detta gigantiska projekt. Mot den bakgrunden skulle det vara intressant att veta om ni nu måste hitta någon annat statligt företag någon annanstans för att slå ihop er med innan man kan göra en försäljning. I så fall är detta hål i statsbudgeten ett oerhört stort problem. Då kommer det att ta mycket lång tid innan man har fått ihop debet och kredit både när det gäller statsskuldsräntor och när det gäller intäkterna på försäljningsavgifter. Fru talman! För en stund sedan konstaterade vi här i kammaren att just den kassamässiga princip som vi har för statsbudgeten inte på något sätt skiljer mellan räntekostnader och ränteinkomster å ena sidan och intäkter från kapitalförsäljning å den andra sidan. Det här får precis samma effekter. Det drabbar rakt in i statsbudgetens kärna. Det drabbar möjligheterna att bedriva den verksamhet man har tänkt sig. Det drabbar möjligheterna att sänka skatter och möjligheterna att amortera på statsskulden. När det nu av allt att döma riskerar att falla samman kommer detta att få mycket långtgående effekter för räntorna på statsskulden. Med ränta kan det hamna uppemot 100 miljarder kronor, fru talman. Det handlar om en budget som börjar fungera om ca 15 Ni har budgeterat 10 miljoner kronor för oförutsedda utgifter. Det lär inte ens räcka för att hälsa på de konsulter som ni behöver om detta går i stöpet.

Fru talman! Det har gått ganska lång tid på dagen. Därför tänker jag uttrycka mig rätt kort. I budgetpropositionen föreslår regeringen att riksdagen ska bemyndiga regeringen att besluta om att ramanslaget Räntor på statsskulden får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsansvar. Regeringen föreslår att riksdagen ska bemyndiga regeringen att också besluta samma sak när det gäller Man föreslår också att riksdagen ska besluta om att anvisa anslagen under utgiftsområde 26 Ett enigt utskott har ställt sig bakom regeringens förslag. Kristdemokraterna har i ett särskilt yttrande påpekat att man räknar med mer inkomster från utförsäljningar, och därför har man en annan beräkning av räntans storlek. Men faktum är att riksdagen har ställt sig bakom regeringens förslag till utgiftsramar för år 2000. Riksdagen har därmed också beslutat att utgifterna för utgiftsområde 26 Räntor på statsskulden inte får överstiga 81 810 miljoner kronor. I dagens förslag från finansutskottet finns ingen erinran mot regeringens förslag till medelsberäkning på utgiftsområdet, inte heller mot de villkor som enligt regeringen bör förknippas med utnyttjandet av anslaget för oförutsedda utgifter. Utskottet tillstyrker alltså den föreslagna anslagsfördelningen inom utgiftsområdet. Diskussionen här i dag handlar om räntan på statsskulden där ett enigt utskott har ställt sig bakom regeringens förslag. Jag yrkar bifall till hemställan i finansutskottets betänkande.
Fru talman! Det är inte svårt att läsa upp beslutsmeningarna i majoritetstexten i det här betänkandet som Carin Lundberg just nu har gjort. Det är kanske något svårare att svara på de frågor som jag har ställt. Vad tänker man göra om dessa beräkningar faktiskt inte infrias? Det är ju så, Carin Lundberg, att det finns ett ganska starkt samband mellan om man får inte de här pengarna och räntan på den resterande statsskulden. Låt oss säga att det blir en fördröjning med upp till ett år, vilket inte är osannolikt om det hela skulle gå i stöpet. Då handlar det, Carin Lundberg, om ökade utgifter i storleksordningen 4-5 miljarder kronor! Det är alldeles rätt som Carin Lundberg säger: Riksdagen har ställt sig bakom regeringens förslag i denna del. Men nu har vi en debatt, och det pågår just nu ett mycket dramatiskt skeende som kommer att påverka just denna utgiftspost. Då är min fråga: Har Carin Lundberg någon handlingsberedskap? Finns det några tankar om vad man ska göra med statsskuldsräntorna, som är en del av det mycket stora bortfall av inkomster som uppstår om det vi nu dagligen ser på TV, hör om i radio och läser om i tidningarna skulle falla samman? Det vore intressant om Carin Lundberg kunde ge oss någon vägledning i det avseendet.
Fru talman! Jag måste erkänna att jag blev lite förvånad under utskottssammanträdet i går. När listorna där vi anmäler oss till debatten skickades runt upptäckte jag att man hade anmält sig till det här ärendet, utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor. Det brukar ju vara ett s.k. klubbärende. Så har det varit under alla år som jag har suttit i riksdagen. Så var det när vi beslutade om budgeten för 1992, 1993 och 1994, och då hade vi stor anledning att diskutera just statsskulden och statsskuldsräntorna. Nu har det här blivit en stor diskussionspunkt - nu när budgeten är spikad, när det är en bra budget, när saneringen är avslutad, när svensk ekonomi är inne i en stark expansionsfas, när tillväxten är hög och inflationen låg och arbetslösheten minskar, t.o.m. hemma hos mig i Västerbotten, och budgetöverskottsmålen kommer att uppnås. Men då är det som Mats Odell påpekar: Budgeten är inte sanningen, hela sanningen och ingenting annat än sanningen. Det kan ju komma förändringar. Skulle det bli sådana ska naturligtvis riksdagen diskutera detta. Det sätt på vilket riksdagen ska göra det har vi diskuterat tidigare i dag när vi talade om budgetprocessen. Vi har haft andra exempel - information från regeringen, särskilda debatter och allt möjligt. Vi har ett exempel på dagens föredragningslista, där det finns en motion av Lars Leijonborg m.fl. Den är väckt enligt 3 kap. 15 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt. Eftersom vi har ett beredningstvång vill inte jag föregripa den här frågan. Den kommer att diskuteras i riksdagen.
Fru talman! Carin Lundberg vet inte hur rätt hon kan ha. Det kan vara så att saneringen är avslutad och det inte blir mer pengar att amortera på statsskulden om det här går i stöpet. De här pengarna var till stor del tänkta att gå just till denna sanering. Men det är också så att de ränteminskningar som uppstår genom den här amorteringen redan är intecknade för andra saker i statsbudgeten. Här uppstår ett stort hål. Nu säger Carin Lundberg att det här brukar vara ett klubbärende, vad nu detta innebär. Okej, låt oss säga att det brukar vara ett klubbärende. Det är bara det att förra året saknades det 44 miljarder, och det fick sina konsekvenser. Nu kommer det eventuellt att saknas ytterligare 80-90 miljarder. Kalla inte detta ett klubbärende, Carin Lundberg! Det här är en mycket allvarlig situation för statens budget som har inträtt. Jag hoppas få höra något om detta från regeringen, Matz Hammarström och någon vänsterpartist. Jag ser nu att Siv Holma har kommit in i lokalen. Hon kanske kan meddela Vänsterns aktuella ståndpunkt i den här frågan. Jag tycker att det vore oerhört angeläget.
Fru talman! Jag tror att vi pratar om två saker - minst. Det jag påstår är ett klubbärende, som vi vanligtvis inte debatterar utan bara beslutar om, är just en sådan här redovisning och ett sådant här bemyndigande som det handlar om i dag. Där, i det bemyndigandet, saknades det inte 44 miljarder i fjol, lika lite som det saknas pengar i dag. Beslutet gäller att regeringen ska ha ett bemyndigande om att använda ramanslaget Räntor på statsskulden. Man ska också få använda Riksgäldskontorets provisionskostnad på samma sätt. Det är det vi diskuterar i dag.

Fru talman! Vad vi just nu ser är en avancerad form av strutspolitik. Alla i den här kammaren - förvisso inte så många just nu - och även runtomkring i det svenska samhället vet att det som just nu sker påverkar statsbudgeten och statens olika utgifter. Jag tror inte att någon företrädare för regeringsmajoriteten i denna kammare vill hävda att det som sker i dessa dagar - när vi ska fatta beslut om en av de större utgiftsposterna, nämligen statsskuldsräntorna - inte spelar någon roll. Ändå avslog finansutskottets majoritet vid sammanträdet i går ett yrkande från mig om att man i den slutliga sammanställningen över statens budget skulle ta ställning till den osäkerhet som nu finns på grund av att regeringen i sin budget räknar med inkomster på 95 miljarder genom privatiseringar. Fru talman! I grunden handlar detta om mer än en tiondel av den svenska statens budget. Det handlar om mer än en tiondel, både när det gäller de inkomster som staten räknar med för att kunna amortera och också när det gäller frågan om hur statsskuldsräntorna ska utvecklas. Det är mer än en tiondel som avgör skillnaden mellan om statsbudgeten ska visa överskott eller underskott. Alla vet ju att det underliggande underskottet är drygt 40 miljarder minus. Så det är klart att det spelar roll. Det är också självklart, precis som Mats Odell sade, att en sådan här fråga inte kan avfärdas som bara ett klubbärende. Om vi vill att medborgarna runtomkring i vårt samhälle ska ha förtroende för den budgetprocess som vi har måste man självklart diskutera inte bara de små, små beloppen utan också, som i det här fallet, de stora, stora beloppen. Staten, dvs. regeringen, har i sin budget räknat med att få in nästan 100 miljarder kronor genom privatiseringar. Huvuddelen skulle komma från en försäljning av ägandet i Telia-Telenor. Det är få som kan tro att detta kommer att fortgå såsom tänkt, och därför måste vi självfallet diskutera konsekvenserna i dessa olika delar. Som påpekats tidigare är också de här siffrorna i högsta grad osäkra även för det budgetår som vi nu är inne i. Då föreslog regeringen först att man skulle räkna med privatiseringar som skulle ge 15 miljarder. Därefter höjde man siffran till 45 miljarder. Sedan landade man på 0,8. Därför måste jag ställa frågan till majoritetens företrädare: Tror ni att det som nu sker inte påverkar statens budget i en väsentlig omfattning? Jag tycker att det hade varit rimligt om en företrädare för regeringen hade varit här, då detta är en så pass stor och utomordentligt avgörande fråga. Om samma sak händer år 2000 som hände 1999, dvs. att försäljningen av statligt ägande över huvud taget inte blir av den omfattning som man tänkt sig utan kanske som den blev 1999, får vi en kraftig utveckling av statsskuldsräntorna. Då är hela den beräkning som här finns direkt oseriös och ett slags bluffpolitik. Då är också det ärende som vi i morgon ska ta ställning till, nämligen sammanställning av statens budget, ett medvetet försök att dupera svenska folket. Därför skulle jag med viss skärpa vilja ställa frågan: Anser majoritetens företrädare i den här kammaren att det som nu sker inte påverkar statsskuldsräntornas utveckling? Anser ni att det är ett faktum att det finns en betydande risk att det underliggande budgetunderskottet, på grund av att en engångsförsäljning inte genomförs, faktiskt blir rätt betydande stort? Vi hörde tidigare, fru talman, att socialdemokraternas företrädare sade att saneringen är avslutad. Är saneringen avslutad om man har ett minus i budgeten, när man inte längre kan täcka minuset med försäljning av statlig egendom, när statsskuldsräntorna växer? Fru talman! Det här ärendet är inte ett klubbärende. Det handlar om mer än en tiondel av statens budget. Det har ett direkt avgörande inflytande på hur statsskuldsräntorna utvecklas. Jag vill understryka att de tre olika partier som bildar regeringens majoritetsstöd i riksdagen faktiskt bör ge besked. Ska vi i kammaren låtsas som om ingenting har hänt, eller är ni beredda att redovisa vad som ska göras för att budgetens innehåll ska uppfyllas? Medger ni att det som nu sker påverkar budgeten? De tre olika alternativen måste man ha svar på. Jag tycker att det är rätt rimligt att det svaret lämnas dagen innan riksdagen slutgiltigt ska ta ställning till sammanställningen av statens budget. Det vi ska hålla på med här får inte vara bluffpolitik. Ger ni inte svar låter ni budgeten bli en bluff gentemot svenska folket.
Fru talman! Jag måste få ställa en motfråga till Gunnar Hökmark. Vad är egentligen avsikten med dagens debatt? Är det att vi ska börja om med diskussionen om budgeten och riva upp riksdagens beslut från den 18 november? Enligt min uppfattning har vi beslutat om budgeten. Vi har t.o.m. beslutat på ett sätt som är unikt. Vi har inte ändrat på något anslag. Om vi tittar på statsskuldsräntan ser vi att den tidigare under hela 90-talet varit den största utgiftsposten i statens budget. Genom de överskott vi nu har kan vi amortera på den offentliga skulden i snabb takt. Nettoskulden kan vara så gott som borta år 2002. Redan år 2000 kommer den offentliga sektorns bruttoskuld att understiga 60 % av bruttonationalprodukten. År 1994 var den 76,5 %. Men nu menar Gunnar Hökmark att situationen är så förändrad att vi måste vidta särskilda åtgärder. Då undrar jag: Menar Gunnar Hökmark att osäkerheten är större i dag än under åren 1991-1994? Det var ju då, som Gunnar Hökmark väl kommer ihåg, som statsskulden skenade och budgetunderskotten slog alla rekord. Vi använder fortfarande var sjunde krona för att betala räntorna på de borgerliga budgetarna. Jag undrar helt enkelt: Har Gunnar Hökmark erfarenheter från den tiden som han gärna vill dela med sig och som han menar skulle vara till gagn för dagens riksdag?
Fru talman! Det är helt rätt. När den borgerliga regeringen tog över makten skenade budgetunderskottet. Som socialdemokrater ibland brukar säga: Det var som störst då. Samtidigt säger de att det var då man vände den utvecklingen. Vi övertog ett växande budgetunderskott. Ni övertog ett minskande budgetunderskott. Jag tror nog att de företrädare för majoriteten som sitter här kan komma ihåg hur man röstade emot olika förslag till utgiftsminskningar som likväl genomfördes och som lade grunden till att vi vände utvecklingen. Men kom ihåg att utvecklingen vände under borgerlig tid, inte under socialdemokratisk tid. Då startades den utveckling som Sverige fått lida av under 90-talet. Ett skäl till att man släppte igenom växande kostnader från 1989, 1990, 1991 och in i 1992 var att man tyckte att det fanns för många klubbärenden, att man inte tog seriöst på och resonerade ärligt och öppet om budgetens olika utgifter. Det är klart att man kan låtsas som ingenting, Carin Lundberg. Man kan låtsas som ingenting och säga att ingenting händer här utanför, så det kommer att bli precis som det är skrivet i papperen. Men Carin Lundberg tror väl inte att det som nu sker i Telia Telenor inte skapar risk för att siffrorna är direkt fel. Jag skulle vilja säga att syftet med den här debatten och diskussionen är att lyfta fram en medvetenhet om detta. Är det så att 95 miljarder eller en stor del av 95 miljarder faller bort är det klart att det påverkar statsbudgeten och ställer krav på en politik av annat slag än den vi nu ser.
Fru talman! Det här är ju sista dagarna före juluppehållet, och julen är ju en traditionsfylld helg. Förra året inledde moderaternas företrädare en ny tradition före julen. Nu verkar det som om moderaterna utvecklar den med att diskutera statsskuldsräntor på det här sättet. Jag undrar: Är det här ett exempel på det Lars Tobisson förra året kallade en förlorad höst för oppositionen? Är det så här, för att travestera det han då sade: Strax ska riksdagen åtskiljas före juluppehållet. Men oppositionens problem finns kvar. Vi lägger en förlorad höst bakom oss. Det mesta tyder på att vi går mot en förlorad vår. Jag undrar, Gunnar Hökmark, är den här debatten exempel på en förlorad höst och risk för en förlorad vår för oppositionen? Vad är avsikten med denna debatt? Är det att vi ska riva upp beslutet om budgeten och börja om?
Fru talman! Förlorarna kan vara svenska folket om vi inte i tid tar vara på det som sker runt omkring i vår verklighet, om vi här i kammaren inte resonerar om verkligheten som den är, utan som den utformas i utskottsbetänkandet som man har skrivit i föreställningen att man inte ska låta sig påverkas. Då blir det förlorat, därför att då leds man in i samma utveckling som Sverige kom in i 1989, 1990 och 1991. Kjell Olof Feldt har i sina memoarer skrivit om hur man låtsades att allting var bra, att man inte genomförde de reformer som behövdes. Jag skulle i all enkelhet vilja säga, som svar på frågan om traditioner, att jag tycker att vi i den här kammaren ska ha den bästa av traditioner, nämligen att låta det som sker i verkligheten påverka våra diskussioner. Jag tror att vi ska lämna en annan tradition, som tyvärr är alltför stark, inte minst inom regeringspartierna, åt historien. Det är traditionen att låtsas som ingenting. Det är den sämsta traditionen. Den är ovärdig denna kammare.

Fru talman! Jag säger då det, frågan är vad som är ovärdigt denna kammare. Nu griper den borgerliga oppositionen efter halmstrån. Förra året hade vi ett litet spektakel här sista dagen, nu har vi ett näst sista dagen. Det kanske upprepas i morgon också. Under gårdagens debatt om finansutskottets ärenden ägnade man ungefär en timme i ett glyttigt försök att få majoriteten att skriva in i betänkandet att vi skulle betrakta inkomsterna för såld egendom som osäkra. Nu försöker man alltså göra en jättestor affär av turbulensen i Telia-Telenor-fusionen. Mats Odell påstår att det som nu händer, som han säger - vad det nu är som händer - gör att vi får ökade utgifter i storleksordningen 4-5 miljarder. Det kunde vara intressant att veta hur Mats Odell kommer fram till den siffran. Om de här aktierna inte säljs, Mats Odell, har vi kvar aktierna. Då får vi en avkastning på aktierna. Det är inte så att vi gör en förlust i den storleksordning som ni påstår. På Gunnar Hökmark låter det som om det är 95 miljarder som står på spel. Det framgår av det betänkande vi kommer att justera i morgon att vi har ett finansiellt överskott på 82 1⁄2 miljard. Men det innebär inte att den affären är oväsentlig eller ointressant. Det jag tycker är tråkigt är att Mats Odell tycks nöja sig med att läsa löpsedlar och rubriker. Det är bra om man läser hela texten. Jag antar att Mats Odell syftade på Finanstidningen i går när han sade att Miljöpartiet kräver att fusionen rivs upp. Jag tror att det var så Mats Odell sade. Men om man tittar i texten ser man att det står: Den senaste veckans turer har blivit för mycket för Lotta Nilsson Hedström - vårt kvinnliga språkrör - även om partiets ledamot i näringsutskottet, Ingegerd Saarinen, vill ge affären en vecka till. Där har vi läget i vårt parti.

Fru talman! Det blev inte så mycket att replikera på. Jag begärde ursprungligen replik när Matz Hammarström sade att vi grep efter halmstrån. Det går inte att avfärda en diskussion som i grunden handlar om privatisering av statlig egendom omfattande 95 miljarder, och som kan påverka statsskuldsränteutvecklingen i tidigare redovisad storleksordning om 4-5 miljarder, som en diskussion om halmstrån. Det är en högst seriös och allvarlig diskussion. Jag vill ställa en fråga till Matz Hammarström. Är det inte värt att ta på allvar det som sker i verkligheten eller ska vi låtsas som ingenting? Matz Hammarström sade att statens siffror i budgeten visar ett överskott på 82 miljarder. Ja, det är efter engångsintäkter som bygger på 95 miljarder i privatiseringar. Om det detta år blir 0 blir det underskott redan där. Det bygger på att 45 miljarder förs över från AP-fonden. Om inte det skulle ske skulle underskottet bli ännu större. Det underliggande budgetunderskottet är drygt 40 miljarder. Det kan bli ännu värre om man låtsas som ingenting, accepterar att det inte sker andra förändringar i budgeten utan låtsas som ingenting och bygger budgeten på föreställningen att man ska få en stor engångsintäkt på 95 miljarder, mer än en tiondel av budgeten, och dessutom minskande räntor till följd av att man med hjälp av denna försäljningsintäkt kan minska på statsskulden. Det är farligt om man inte bryr sig om verkligheten.
Fru talman! Vi bryr oss också om verkligheten. Ni gör en karikatyr av verkligheten. Det skulle vara intressant att höra hur ni kommer fram till de 4-5 miljarderna. Det skulle också vara intressant att höra om ni beaktar den uteblivna inkomstminskning som detta innebär om vi behåller aktierna. Det är uppenbart att det finns andra sätt att få in inkomsterna till staten än just den tilltänkta fusionen. Mats Odell har ju förslag på att vi ska få in 105 miljarder på försäljning av statliga företag. Det går säkert att hitta andra modeller.
Fru talman! Verkligheten är att vi moderater tillsammans med företrädare för de andra borgerliga partierna har föreslagit en rätt lång lista av privatiseringar som ska kunna ske över en längre period av år och som ger grunden för våra preciserade förslag till intäkter i statsbudgeten. Majoriteten har inte ens preciserat vad det är man ska privatisera så att man ska få 95 miljarder. Man har under hand låtit meddela att det avser Telia-Telenor. En väl så intressant fråga är vilka företag ni tillsammans med Vänsterpartiet och Socialdemokraterna ska privatisera, som ger 95 miljarder, om det inte blir någonting av Telia-Telenor. Mycket kan sägas om regeringskoalitionen, men det är inte den mest privatiseringshungriga struktur vi har sett i det här landet. Tvärtom, värnar man och försvarar statligt ägande. Konsekvenserna förskräcker, men när det gäller budgeten just nu vore det intressant att veta från en företrädare för majoriteten vad ni ska göra om det inte blir några intäkter från Telia-Telenor. Vad ska ni då privatisera? Det vore rimligt att i elfte timmen få det redovisat för kammaren.
Fru talman! Det är egendomligt att föra den typen av hypotetiska resonemang utifrån vad som har rapporterats kring turbulensen med Telia-Telenor i massmedierna. Vi har fortfarande intentionen att tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet försöka ro affären i hamn. Det handlar inte, som Gunnar Hökmark påstår, om ett underskott på 95 miljarder. Som jag sade förut är det ett finansiellt överskott i statens budget. Hökmark vet att denna affär inte motsvarar hela summan på 95 miljarder. Sedan får väl Mats Odell prata med mig angående vad vi ska ha sagt om att riva upp fusionen.
Fru talman! Det här påminner mycket om debatten jag hade med Johan Lönnroth. Å ena sidan, säger Matz Hammarström, är ambitionen att försöka ro affären i hamn. Å andra sidan kräver man att den ska rivas upp. Nu kommer Matz Hammarström som vanligt med en brasklapp när det gäller Miljöpartiets ständigt återkommande hot mot regeringssamarbetet, nämligen att han har apterat en fördröjningsmekanism ytterligare en vecka. Det är den vanliga modellen. Sedan kommer kravet om ett upprivande. Detta förändrar inte min fråga till Matz Hammarström. Hur har han tänkt sig att fylla den lucka som uppstår om det blir upprivet? Ni kan inte kasta ur er ett sådant krav utan att ha tänkt igenom hur det ska bli en fungerande statsbudget. Jag tycker att Matz Hammarström ska försöka besvara mina frågor. Är ni i Miljöpartiet ideologiskt blockerade av att sälja Telia separat, att få en del ut på Stockholmsbörsen för att få en värdering av aktierna, som enligt de allra flesta bedömare skulle vara den bästa metoden för de svenska skattebetalarna att få så mycket som möjligt för bolaget? Är detta en möjlighet för Miljöpartiet, eller kräver ni att Telia först måste buntas ihop med ett annat statligt företag för att det över huvud taget ska vara ideologiskt möjligt för Miljöpartiet att ställa sig bakom en sådan försäljning? Ni är trots allt inne på en försäljning. Krävs det att två statliga företag ska buntas ihop i ett paket innan ni säljer? Det är den frågan jag vill ha svar på, Matz Hammarström.
Fru talman! Det är olyckligt att vi lever i en verklighet där de borgerliga partierna, liksom de flesta tidningarna, karikerar verkligheten. Det är svårt för mig, Mats Odell, att svara för rubriksättningen hos Finanstidningen. Det är den han har läst. Den stämmer inte. Vi har inte utfärdat något krav på att riva upp fusionen. Ett av våra två språkrör har sagt att hon tycker att de senaste turerna under de senaste veckorna har varit för mycket. Hon tror inte på affären. Så mycket har hon sagt. Men vår representant i näringsutskottet har sagt att vi får ge detta en vecka till. Om Mats Odell hade läst hela texten, inte bara löpsedeln och rubriken, hade han sett att det inte finns någon mental eller ideologisk blockering från vår sida mot att privatisera Telia på egen hand.
Fru talman! Det var ett mycket positivt besked. Det kanske kan bana väg för att frågan kan få en mer konstruktiv hantering än den vi har sett hittills.

Fru talman och ledamöter! Den diskussion som har varit under de senaste veckorna om Telia-Telenor-affären har budgetpåverkande effekter. Vi måste inse att också det politiska agerandet påverkar effekterna. Det är inte bra om ledamöter i riksdagen hanterar frågan på ett sådant sätt att bolagets värde påverkas och hanteringen av en fusionssituation påverkas. Vi från Centerpartiets sida har uttryckt åsikten att det är värdefullt i ursprungsläget med den fusion mellan Telia och Telenor som pågår. Den situation som råder nu, att detta arbete håller på att eventuellt gå över styr, är allvarligt. Centerpartiets hållning är att det är ledningen i det fusionerade bolaget som behöver bytas ut för att man sedan konstruktivt ska kunna fortsätta med fusionen. De budgetpåverkande effekterna ser vi som så allvarliga att jag i dag har begärt hos finansutskottets ordförande att utskottet ska få information direkt från behörig minister så snart ske kan.

Statsminister Göran Persson lämnar nu information om toppmötet i Helsingfors den 10 och 11 december. Efter informationen har ledamöterna tillfälle att i inlägg om högst två minuter ställa frågor eller göra kommentarer. Det är också möjligt att få ytterligare inlägg om högst en minut.
Fru talman! I Köpenhamn 1993 öppnade dåvarande EG för de forna länderna i Central och Östeuropa möjligheten att bli medlemmar i gemenskapen. Luxemburg 1997 var det tillfälle när utvidgningsprocessen inleddes. Då var det sex stater som fick beslut om att få börja medlemskapsförhandlingarna, och de övriga fem fick ägna sig åt långsammare förberedelser. Helsingforsmötet kommer vi nog att säga var det tillfälle då EU:s utvidgningsbeslut blev fullständigt. Nu drivs förhandlingarna med alla ansökarländerna i Inga fler grupperingar ska gälla. Det är varje land för sig självt, och resultaten är beroende av de förändringar och den kraft i förberedelserna som landet självt kan åstadkomma. Unionens åtagande å sin sida är att se om sitt eget hus, så att gemenskapen är redo att ta emot nya medlemmar efter en genomförd regeringskonferens och den därpå följande ratificeringen. Den förändringen inom unionen ska vara avgjord innan år 2002 har gått till ända. Det säger sig självt att en utvidgningsprocess med 13 länder är ett gigantiskt åtagande - det är både för unionen och för ansökarländerna en vattendelare. Det sätter sin prägel på politikens alla områden. Det kommer att innebära påfrestningar, men det kommer också att ge stora vinster, naturligtvis, för alla de människor som nu bor i länder som får en samhällsförändring som möjliggör ett EU-medlemskap - en ekonomisk utveckling, säkerhetsmässiga fördelar och miljömässiga fördelar. Detta är något av Europatankens kärna; att tvinna samman länder, att få till stånd ett växande samarbete och en ökad integration som möjliggör ömsesidig förståelse och omöjliggör krig mellan länderna i unionen på vår kontinent. Med den här bakgrunden blir Helsingforsmötet ett stort steg i byggandet av 2000-talets Europa, ett projekt som vi kunde ana men inte vara säkra på den dag Vägen hit har inte varit alldeles rak. Det har varit både framgångar och motgångar. Men den svenska regeringen har bedrivit en konsekvent politik. Vi har hela tiden verkat för utvidgning för alla ansökarländer. Vi har ofta gjort det i motvind. När vi nu ser resultaten kan vi säga att vi har kommit dit vi ville. Jag ser det som ett exempel på att vi kan påverka inom unionen. Sverige har på ett positivt sätt bidragit till detta utvidgningsresultat och därmed också en god utveckling i Europa. Om det råder ingen tvekan. I utvidgningsdiskussionen har också sagts att vad gäller Cypern är det klarlagt att inget kandidatland har veto mot Cyperns medlemskap i unionen. Det är också klarlagt att en lösning av Cypernfrågan skulle underlätta anslutningen väsentligt, men det kan inte ställas som ett villkor. Vad gäller Turkiet finns följande att säga. Vi beslutade att Turkiet skulle bli ett kandidatland på basis av samma kriterier som gäller för övriga kandidatländer. Det är ett gott resultat i det att unionen visar både öppenhet mot Turkiet och trohet mot de principer som har gällt för övriga ansökarländer. Turkiet ska uppfylla samma krav som de övriga och kommer att få samma slags hjälp under processen. Vi känner de portalkrav som unionen ställer på blivande medlemsländer. Demokrati, mänskliga rättigheter och respekt för minoriteter är mycket framträdande krav. I samband med att premiärminister Ecevit besökte Helsingforsmötet framhöll han att framsteg nu kommer att ske snabbt på MR-området. Turkiet har en lång väg att gå också på andra områden, inte minst det ekonomiska. Förhoppningen nu är att perspektivet av medlemskap ska ha samma goda effekt i Turkiet som det har haft i övriga ansökarländer. Om det inte skulle bli framsteg kommer detta fram i de regelbundna översynerna av Turkiets kandidatlandsstatus som unionen genomför. Det finns en klar och tydlig mekanism: utan framsteg inga medlemskapsförhandlingar. Med framsteg blir det förhandlingar. Processen är enkel att förstå, klar och rättvis. Låt mig också säga, fru talman, att det har varit utomordentligt värdefullt att beslutet har kunnat fattas i enighet inom den europeiska unionen och att Grekland har beretts möjlighet att ingående ta del av förberedelserna av det beslut som unionen kom att träffa. Det är viktigt att de små länderna i den europeiska unionen behandlas på ett sätt som gör att de har lika rätt och lika möjlighet att påverka som de stora medlemsstaterna. Beslutet om Turkiet har visat unionens intresse av att också lyssna på och ta hänsyn till ett litet medlemslands intressen och behov. När det gäller europeisk försvars och säkerhetspolitik finns följande att säga: Vi hade en bra diskussion om europeisk försvarsoch säkerhetspolitik i Helsingfors. Behovet av att unionen får en bättre krishantering blev alldeles uppenbart under Kosovokriget. Europas länder har genom åren bidragit med civil och militär personal i kriser på många ställen, under de senaste åren huvudsakligen i Balkan. Men Kosovokriget visade tydligt behovet av en snabbare reaktion, kortare beslutsgångar och en effektivare basorganisation för arbetet. EU ländernas enheter var alldeles för sent på plats i Kosovo. Detta är en kritik som vi får ta på oss. Detta är därför sådant som vi måste hantera. EU kan inte stå maktlöst vid kriser vid våra egna gränser, kriser som dessutom kan spilla in i grannländer och vars fruktansvärda mänskliga effekter blir påtagliga för oss alla med nya flyktingströmmar. Både av moraliska skäl och av rent egenintresse är det nödvändigt att effektivisera detta arbete. Vi ska samordna, inte dubbelarbeta. Vi ska vara väl förberedda, inte starta varje gång helt från början. Vi ska vara snabba när det behövs och inte låta ens enkla hjälpbehov stå ohulpna på grund av bristande organisation. Europa ska dessutom kunna göra detta självt, inte behöva vänta på att en supermakt ska ta sig tid. Det handlar faktiskt om något så prosaiskt som effektivisering. Det är inte effektivt att starta om på nytt varje gång eller att låta folk lida när mycket små men snabba insatser skulle lätta på olidliga förhållanden. Det handlar om att göra allt detta utan att slösa med dubbelarbete. Detta område, EU:s krishantering, har varit föremål för en omfattande debatt i Sverige. Mycket av denna debatt har byggt på rena misstolkningar och på en ren rädsla för orden försvars och säkerhetspolitik. I slutsatserna från Helsingfors står det nu, för den som vill läsa, att EU:s krishantering består av både en militär och en civil del. Bl.a. har vi från svensk sida fått gehör för att det ska vara en speciell civil krishanteringskommitté vid sidan av den militära. Så har det varit med vår krishantering, bl.a. i FN, även före detta beslut. Den har bestått av militära styrkor när så har behövts och av civil polis, hjälparbetare och minröjare när detta har varit påkallat. Det står också uttryckligen i slutsatserna att den styrka som nu ska vara snabbare gripbar än som har varit fallet tidigare är en krishanteringsstyrka, inte en Europaarmé. Den är inte avsedd för försvar av territoriet. Den är avsedd för krishantering när en krishärd håller på att explodera i folkmord, utdrivning, etnisk rensning och flyktingkatastrofer. Det är sådant som har visats i outhärdliga bilder dag efter dag på TV skärmarna i våra egna hem från vår egen kontinent. Den som i tid och otid med laddade värdeord misstänkliggör en sådan krishantering och söker skrämma bort det svenska folket från aktivt svenskt deltagande menar jag tar på sig ett stort ansvar. Sverige har deltagit i krishanteringen sedan 1950 talet. Vi har gjort stora insatser i Kongo, i Korea, på Cypern och i Mellanöstern. Under senare år har vi deltagit i Bosnien, i Makedonien, i Kosovo och på flera ställen. Vi ska fortsätta att göra detta. Petersbergsuppgifterna är ett uttryck för krishanteringens samlade uppgifter - militära och civila - som Sverige och Finland har drivit. Vi har inte stått vid sidan i denna debatt. · Insatser av EU:s krishantering ska ske i enlighet med principerna i FN-stadgan. · EU:s länder har bundit sig för att snabbare än i dag kunna ställa till förfogande för Petersbergsuppgifter mellan 50 000 och 60 000 man inom en tidsperiod av 60 dagar som ska kunna vara ute i minst ett år. · Konfliktförebyggande och civil krishantering har en självklar roll parallellt med den militära delen. Detta är vad beslutet handlar om. Det här är beslutets innebörd. Det är fattat i samförstånd mellan fyra stater som står utanför militära allianser - Sverige, Finland, Österrike och Irland - och resten av EU länderna som är inne i en militärallians, Nato. Det har varit en ömsesidig respekt och en ömsesidig vilja att hävda en effektivare krishantering på vår kontinent. Jag ska nu gå över till regeringskonferensen, IGC. Beslutet i Helsingfors blev att regeringskonferensen ska inledas tidigt under nästa år - i februari - och avslutas i december år 2000. Regeringskonferensen är inkallad för att lösa frågor som måste vara klara för att unionen ska kunna utvidgas. Dagordningen ansluter till detta. Den kommer att omfatta de frågor som blev kvar efter Amsterdam, dvs: kommissionens sammansättning, röstviktning och användande av kvalificerad majoritetsomröstning som beslutsmetod. Därtill kommer ett antal andra därmed sammanhängande frågor. Kölnslutsatserna om en begränsad dagordning är vägledande. Det kommande portugisiska ordförandeskapet har möjlighet att under nästa halvår till Europeiska rådet föreslå att ytterligare frågor tas in i konferensen. Låt mig i det sammanhanget säga att vi är mycket intresserade av en begränsad dagordning av det enkla skälet att denna begränsade dagordning rymmer frågor som med sin substans är så stora att de mycket väl kan komma att ta lång tid att lösa. Och om vi ska vara förberedda för att ta emot nya medlemmar efter en ratificering i slutet av år 2002 får inte regeringskonferensen dra ut för långt på tiden. Det är där vi har motivet till en begränsad dagordning. Sedan skulle man kanske också kunna lägga till att ju större dagordningen blir desto mer riskerar regeringskonferensen att fördröjas och därmed gå in i det ordförandeskap som startar det första halvåret år 2001. Miljö och hållbar utveckling: På miljöområdet ser vi nu de första exemplen på hur det kommande svenska toppmötet i Göteborg i juni 2001 får konkreta uppgifter. Sverige har sedan 1997 aktivt arbetat för att miljöhänsyn och hållbar utveckling ska integreras i unionens alla politikområden. På mötet i Helsingfors uppmanades nu alla de nio berörda rådskonstellationerna att redovisa färdiga integrationsstrategier till mötet i Göteborg. Kommissionen uppmanas vidare att presentera en övergripande strategi för hållbar utveckling till Göteborg, och därutöver ska kommissionen redan före utgången av år 2000 utarbeta förslag till ett sjätte miljöhandlingsprogram. Även detta stöder integrationsarbetet. Vi betraktar Helsingforsbesluten som goda resultat på miljöområdet som placerar vårt eget toppmöte i centrum. Folkhälsa och livsmedelssäkerhet: Diskussionerna om folkhälsa och livsmedelssäkerhet är viktiga för unionen. Det är naturligt att det för närvarande mest handlar om just livsmedelssäkerhet. Kommissionens kommande vitbok i detta ämne ska behandlas skyndsamt av ministerrådet, och det kommer troligen att leda till att ett oberoende livsmedelsorgan inrättas. Under nästa halvår kommer Europeiska rådet på nytt att behandla dessa frågor. Det är att märka att Europeiska rådet dessutom speciellt erinrar om behovet av att säkerställa en hög hälsoskyddsnivå för människor i utformandet av alla gemenskapsstrategier. Det angreppssättet har stor likhet med hur Sverige har drivit arbetet för hållbar utveckling. Hälsoarbetet kommer att vidgas till att beröra mer än enbart livsmedelssäkerhet. Sverige kommer att vara pådrivande i det arbetet. När det gäller sysselsättningen fattade vi en del förberedande beslut i Helsingfors, men i huvudsak skjuts den diskussionen till Portugals ordförandeskap nästa halvår. Som riksdagen känner till blev det ingen framgång med skattefrågorna i Helsingfors. Där blev det en blockering. Storbritannien medverkade inte till ett skattepaket som vi hade hoppats på. Det bestämdes i stället att processen fortsätter. Vi slog fast principen att alla ska vara med och betala skatt i unionen, och att vi före en viss utgång - halvåret 2000 - ska komma tillbaka med ett konkret beslut. Jag har all anledning att understryka vikten av att detta arbete blir framgångsrikt. I fråga om Tjetjenien protesterade vi kraftfullt mot Rysslands användning av oproportionerligt våld i Tjetjenienkonflikten. Vi antog ett uttalande som inte enbart innehöll skarpa fördömanden i ord, utan vi sade också att EU:s insatser inom Tacis kommer att påverkas av denna konflikt. Vi gjorde dock klart att vi inte ville beröra insatser på t.ex. kärnsäkerhetsområdet. Vi drev också uppfattningen att det, trots kritiken mot Ryssland, är angeläget att den nordliga dimensionen, som varit ett av inslagen under det finska ordförandeskapet, också i fortsättningen hävdas, nämligen en konstruktiv dialog med ett demokratiskt Fru talman! Europeiska rådets möte i Helsingfors fattade viktiga beslut. Jag har här berört några av dem. Arbetet pekar framåt när det gäller utvidgningen, regeringskonferensen, miljöarbetet, försvars och säkerhetspolitiken. Vi anar redan en hel del frågor som kommer att vara på dagordningen under vårt ordförandeskap. Det finns alltså en del som vi redan i dag kan förutse. Unionen har tagit på sig stora uppgifter. Jag anser att Helsingforsmötet var ett viktigt steg i utvecklingen och ett toppmöte som också kom att präglas av en yttre ram som var befriande i den meningen att det saknade en del av den pompa och ståt som vi förut har vant oss vid att se omkring EU

Fru talman! Toppmötet i Helsingfors fattade onekligen stora och viktiga beslut. Jag vill först uttrycka min uppskattning över att regeringen inte höll fast de villkor som i somras ställdes upp för att man skulle godta Turkiet som kandidatland. Det här ställningstagandet minskar ju risken för att Cypernfrågan blockerar utvidgningen, och det gäller även t.ex. våra grannländer i Baltikum och Polen. Som jag förutsagt flera gånger i EU-nämnden blev det ingen uppgörelse om ett skattepaket. Statsministern berörde det. Frågan föll på oenighet om förslaget till sparandedirektiv. Det är inte så konstigt, för det finns naturligtvis medlemsländer i EU som vårdar sina finansiella marknadsplatser. De inser att även en låg källskatt skulle driva sparandet utanför EU området. Ändå omfattar detta direktiv bara banksparande och vissa obligationer, alltså inte aktieutdelningar och reavinster på aktier. Nu ska arbetet på ett sparpaket drivas vidare i en arbetsgrupp, sade statsministern. Men det behövs i så fall en världsomfattande överenskommelse i dessa frågor. Tror statsministern att en sådan kan uppnås? Medför inte fortsatta förhandlingar inom bara EU att unionens lågskatteländer under tiden föredrar att dra till sig sparande, medan högskatteländer som Sverige får finna sig i att sparandet försvinner utomlands, alltmedan man avvaktar resultatet av förhandlingarna? För min del anser jag att det måste vara mycket bättre att Sverige på egen hand på hemmaplan harmoniserar sina kapitalskatter genom att anpassa dem till den nivå som är vanlig i EU i övrigt.
Fru talman! Först om Turkiet: Jag vill nog påstå, Lars Tobisson, att det beslut som vi nu fattade som ju innehåller ordentliga krav på mänskliga rättigheter, demokrati och hur man hanterar nationella minoriteter blev bra. Det beror nog i stor utsträckning på att många länder faktiskt har hävdat att detta ska påverka beslutet. Vi har precis samma uppfattning som i somras och tidigare. En av våra absolut starkaste invändningar förut var att man här var på väg att fatta ett beslut som inte tog hänsyn till Greklands intressen. Lars Tobisson må tycka vad han vill om detta, men för oss som representerar ett litet medlemsland i unionen är det ohyggligt viktigt att när man fattar den här typen av beslut, som rör unionens relationer till länder utanför unionen, har alla medlemsländer samma principiella rätt och möjlighet att påverka besluten. Som beslutet nu växte fram, bl.a. efter vår intervention, blev Grekland en av arkitekterna bakom beslutet. Jag är övertygad om att den reaktion som vi har sett, inte minst i Turkiet, bland dem som kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter är ett uttryck för att detta blev en bra process som var väl avvägd. Jag har all anledning att vara glad över den svenska linjen. När det sedan gäller kapitalskatterna tror jag inte alls att vi ska börja att skicka ut signalen att vi ska ändra våra kapitalskatter av det här skälet. Det är klart att det finns ett tryck bort från länder som tar ut skatt, men om detta ska resultera i att dessa länder tar bort sin beskattning eller radikalt sänker den får vi snart en situation då mycket av välfärdssamhällets bas kommer att erodera.
Fru talman! Den svenska regeringen angav i somras ett antal villkor som först skulle uppfyllas innan Turkiet kunde bli kandidatland. Det var sådant som att Turkiet skulle avskaffa dödsstraffet. I och för sig var det goda krav, men risken var ju att man drev bort Turkiet och att man då inte skulle få någon ändring till stånd. Andra länder har ju insett att man genom att ta in Turkiet som kandidatland har mycket större möjligheter att påverka. Jag har sagt att detta är bra, och jag förstår inte varför statsministern verkar så förnärmad över att jag berömmer regeringen för att den har intagit denna ståndpunkt. Sparandedirektivet har ju stora brister. Det rör i första hand banksparande, och det begränsar sig till EU:s område. Det innebär att länder som Schweiz och Lichtenstein och för övrigt Kanalöarna, som tillhör EU i någon mening, fortsätter att ta emot flyktkapital. Det kan ju inte vara någon mening från svensk synpunkt med att fortsätta att låta detta pågå. Det måste vara bättre att vi själva inser att vi inte klarar det här - för den händelse att det inte går att träffa en världsomfattande uppgörelse - och att vi därför harmoniserar i den riktning som ska ske inom
Fru talman! Nu tror trots allt 14 av 15 medlemsstater att det är den här vägen som vi ska gå. Då får väl svenska moderater bita i det sura äpplet. Det finns regeringar i Europa som vill hålla uppe skatteuttaget också på kapital. Jag tycker att det är en oerhört defensiv och uppgiven linje att säga att bara för att det finns tax havens ska vi plötsligt radikalt minska våra kapitalskatter med de fördelningspolitiska effekter detta skulle få. Vi är nästan framme vid en uppgörelse nu. Vi kommer att fortsätta att kämpa för den. Turkiet återigen: Följ debatten och se vad vi hela tiden har sagt om mänskliga rättigheter och inte minst om små staters möjlighet att hävda sina intressen i sådana här sammanhang. Jag är glad att vi drev den linjen. Det påverkade Helsingforsmötet till att fatta ett beslut som var acceptabelt, inte bara för Turkiet utan också för Grekland och för dem som kämpar för demokratiska fri och rättigheter.
Fru talman! Statsministern berömmer sig av en konsekvens i den svenska EU-politiken. Jag ska inte gå så långt tillbaka som till folkomröstningskampanjen 1994 för att beskriva den förändrade inställning till en militarisering av EU som har skett. Det räcker med att citera statsministern från den 2 juni i år, då han i en artikel i Svenska Dagbladet skrev: "EU bör ges en förmåga att också kunna besluta och genomföra begränsade fredsbevarande eller krisförebyggande insatser, som t.ex. minröjning och gränsbevakning. Sådana insatser bör kunna baseras på beslut i FN eller Nu byggs en militär komponent upp som är nödvändig för att bygga en federal stat i Europa. Krisinsatserna ska inte längre ske efter beslut i FN eller OSSE utan i enlighet med principerna i FN-stadgan. Vad är det som har föranlett regeringens ändrade inställning till militariseringen av EU? Den andra frågan berör Turkiet. Turkiet är ett land som ockuperar en tredjedel av Cypern, förtrycker sin kurdiska befolkning, invaderar norra Irak med jämna mellanrum och har otaliga kränkningar av fackliga och mänskliga rättigheter på sitt samvete. Sverige har, precis som Lars Tobisson sade, tidigare ställt krav på en förändring av den turkiska politiken för att Turkiet skulle kunna accepteras som kandidatland. Jag vill fråga statsministern: Vad har Turkiet gjort som har ändrat den svenska inställningen? På vilket område har Turkiet visat att man bättre respekterar mänskliga rättigheter, att man inte avser att vara en offensiv stat i regionen och att man i fortsättningen kommer att respektera demokratin?
Fru talman! Först om krishanteringen: Det är alldeles rätt citerat ur artikeln i Svenska Dagbladet, och det gäller fortfarande. Men att fatta ett beslut i FN om exempelvis en civil krishantering är en onödig gonggong i många avseenden. Det kan mycket väl räcka med att det vilar på de principer som finns i FN När det sedan gäller att använda militärt våld i en krishantering vill vi ha ett FN-mandat. Det avspeglas ju också i diskussionerna i EU-kretsen. Där finns inget nytt. Att sedan försöka att beskriva denna krishantering som en början till en Europaarmé och militarisering är ingenting annat än att säga att det som vi nu gör i Kosovo är en Europaarmé eller en militarisering av EU. Jag tror att vi är ganska eniga i denna kammare om att det är en viktig krishanteringsinsats som Sverige medverkar i i Kosovo just nu. Men det tog för lång tid att komma på plats, för många människor blev mördade och många kom till skada innan vi var där och gjorde de insatser för att hantera krisen som var nödvändiga. Det borde vi lära oss av. Det finns alltså ingenting, tycker jag, som på något sätt strider mot vad vi tidigare har sagt. Det är en konsekvent och klar linje. Sedan kan vi ha tveksamheter omkring Turkiet. Vi har tillhört dem som har ställt och ställer väldigt tydliga krav på demokrati och mänskliga rättigheter. Jag gjorde också klart i mitt anförande här alldeles nyss att om inte dessa krav motsvaras också av handling, blir det heller inga medlemskapsförhandlingar, för här kommer det att ske regelbundna översyner och regelbunden konsultation. Men det kan också vara så att det som vi nu gör ger ett stöd åt en process inom Turkiet för att just hävda en utveckling i denna riktning. Sedan finns konflikterna med grannländerna, och det är klart att i det sammanhanget var det av avgörande betydelse för oss att ha grekerna med på beslutet. Jag tror att det är en garant så god som någon för att det här beslutet är väl avvägt just utifrån den utgångspunkten.
Fru talman! Man skulle mycket väl kunna tänka sig att den civila krishanteringen sker utan beslut i FN:s säkerhetsråd. Men när Anna Lindh, vår utrikesminister, efter Kölnmötet skrev ett brev till sin finska kollega poängterade hon att den svenska tolkningen var att militära insatser från EU:s sida enbart ska kunna ske efter beslut i FN:s säkerhetsråd. Det borde väl inte ha varit omöjligt att skilja på dessa krishanteringsinsatser och skriva in dem även i beslutet från Helsingfors om det var den svenska positionen. När det gäller Turkiet hoppades vi efter tullunionen kunna se en positiv utveckling eftersom Turkiet utlovade det. Jag konstaterar att statsministern inte på någon punkt kan visa att Turkiet har förändrat sin politik, vilket skulle ha gjort det motiverat att ändra Sveriges inställning till Turkiet som kandidatland.
Fru talman! Jag är inte beredd att gå in och säga att det har Turkiet gjort, och det har Turkiet gjort. Med den här uppläggningen får de nu en möjlighet att visa att de driver en samhällsförändring som gör det möjligt för dem att förhandla om medlemskap, men det ska först visas. Det kan finnas tecken i den turkiska politiken som går åt rätt håll, exempelvis deras öppning för att gå med konflikter till Internationella domstolen i Haag. Sedan diskussionen om FN-mandat: Ta bara den enkla situationen i Makedonien, som ju visar hur absurd den linje är som Ohly driver. Där var situationen att vi fick avbryta en framgångsrik mission för att säkra freden. Det lades nämligen ett veto i FN:s säkerhetsråd från Kina, därför att Makedonien diplomatiskt hade erkänt Taiwan. Alla förstod att detta skulle drabba människor som fanns på plats. Men här visade också FN-systemet sin ofullkomlighet. Egentligen borde vi diskutera hur FN ska reformeras för att förhindra den typen av situationer i stället för att här strida om vad som är skillnaden mellan
Fru talman! Först vill jag tacka statsministern för en bra och intressant redogörelse för konferensen i Helsingfors. Det var nästan lite finsk sisuslutspurt över de sex månaderna, och det var glädjande rapporter som kom från Helsingfors. I motsats till föregående talare vill jag understryka att jag och Folkpartiet välkomnar att man nu har kommit till skott med en krishanteringsstyrka och att den nu börjar ta konkret form. Det är glädjande. Det ligger på vårt ansvar att agera i de situationer som statsministern här har berört. Statsministern sade att vi kan påverka utvecklingen i Europa. Det som är så spännande är att vi nu är med. Vi vill inte gå ur det här samarbetet, utan vi vill sätta axeln till och arbeta konstruktivt. Det är också glädjande att det nu blir ytterligare sex länder som klappar på porten. När det gäller Turkiet sade jag tidigare i en liknande diskussion att detta är en historisk chans att sy in Turkiet i arbetet. Vi är på väg att göra det, och vi kan ställa krav på Turkiet. Det blir naturligtvis påfrestningar på EU när 25 eller fler länder ska samarbeta. Det kommer att krävas institutionella reformer. Regeringskonferensen som startar i februari kommer att ta tag i detta. Det kommer också att leda fram till det svenska ordförandeskapet om ett år. Därför vill jag ställa en konkret fråga till statsministern: Vilken är regeringens strategi och hur långt är regeringen beredd att gå beträffande den kommande regeringskonferensen och de institutionella frågorna och reformerna som behöver göras för att utvidgningen ska bli lyckad? Har regeringen något eget konkret förslag på reformer?
Fru talman! Låt mig först säga att jag delar Biörsmarks beskrivning av toppmötet. Finländarna gjorde ett utmärkt arbete. De var visserligen hårt kritiserade under själva halvårsperioden, men det resultat som kom ut av ordförandeskapet var, tycker jag, utmärkt. Det är glädjande när man kan redovisa framgång när man kommer till slutet av perioden. Det är klart att Biörsmark sätter fingret på en central punkt när han talar om den kommande regeringskonferensen. Det är rimligen så att jag skulle vilja ha en ganska förtroendefull diskussion i EU-nämnden omkring positioner vad gäller majoritetsomröstning, positioner vad gäller vilka som ska ha rätt till en kommissionär och vilka som inte ska ha rätt till en kommissionär, positioner vad gäller hur röster ska fördelas och olika typer av uppslag däromkring. Det blir nu en hård förhandling, och jag vill inte stå i riksdagens talarstol och precisera svenska positioner eller ens diskutera tentativt kring möjliga utgångar ur regeringskonferensen utan att först ha fått en ordentlig förankring i EU-nämnden.

Fru talman! Jag skulle vilja följa upp med en fråga på temat om oppositionens roll och indragning i arbetet. EU-nämnden finns naturligtvis. Där kommer detta att diskuteras och positioner kommer att läggas fram från de olika partierna. Men frågan är om inte statsministern skulle ta ett initiativ och bjuda in partiledarna eller att göra det i någon annan form för att diskutera dessa saker i tid, så att klara signaler kan komma på den nivån. Jag skulle vilja höra hur statsministern ser på detta.
Fru talman! Jag har samma uppfattning som Biörsmark, och jag kan avslöja att vi i dag på förmiddagen bestämde en dag för att kalla till en första partiledaröverläggning. Jag kommer att börja med att samtala individuellt med varje partiledare om det kommande ordförandeskapet, om hur vi bör samarbeta och samverka för att få ut maximalt av ansvarstagande för unionen under en väldigt svår tid och dessutom om hur vi på bästa sätt ska förbereda oss. Jag tror att det är tradition i andra EU-länder att man gör på det sättet inför ett ordförandeskap, och vi tänker från regeringens sida arbeta med maximal öppenhet och beredskap att lyssna på andras synpunkter i nationens och i EU:s intresse.
Fru talman! Jag har en fråga till statsministern som berör Turkiet. Jag vill fokusera framför allt på kurderna, där vi var ganska tydliga inför Helsingforsmötet. Men jag hittar ingenting om kurderna skrivet i dokumenten från Helsingfors. Jag hoppas att jag har fel och att statsministern kan tala om för mig vad som står skrivet om den frågan. EU har ju i åratal sagt sig försöka locka in Turkiet på den demokratiska vägen med hjälp av moroten, ett utvidgat samarbete. Och jag vet att inför tullunionsavtalet mellan EU och Turkiet för några år sedan framförde vi precis samma argumentation om samarbete som vi gör i dag. Men under denna mellantid har vi mycket lite att uppvisa när det gäller förbättringar av de mänskliga fri och rättigheterna och kurdernas utsatta situation i Turkiet. Regeringen i Turkiet har i dag faktiskt möjlighet att i det turkiska parlamentet genomföra t.o.m. grundlagsförändringar utan att behöva ha folkomröstning. Man har den politiska möjligheten att demokratisera landet och förbättra kurdernas situation om man skulle vilja. Men den viljan har inte infunnit sig än. Jag vill därför fråga statsministern: Vad är det som gör att man tror att samma taktik och samma förhållningssätt den här gången ska leda till en förbättrad situation när det inte har fungerat i historien? Jag skulle välkomna att vi såg en förändring när det gäller de mänskliga rättigheterna för kurderna. Men jag kan inte riktigt se vad man i sak grundar detta på.
Fru talman! Jag noterade faktiskt att den kurdiske politikern och ledaren Öcalan uttryckte sig positivt häromdagen om det beslut som fattades i Helsingfors med tanke på den kurdiska befolkningens situation och ställning i Turkiet. Det är rätt som Carina Hägg säger, att vi på EU toppmötet inte talade specifikt om kurderna utan om de principer som gäller för ett lands inträde i den europeiska unionen. Vid noterade i 12 § i våra slutsatser att vi välkomnar den positiva utvecklingen i Turkiet på senare tid såsom noterats i kommissionens lägesrapport liksom landets avsikt att fortsätta sina reformer i riktning mot uppfyllande av Köpenhamnskriterierna. Däri ligger kraven på demokrati och mänskliga rättigheter. Samtidigt sägs det att om man inte ser att utvecklingen går åt det hållet, då blir det inte heller några förhandlingar. Det blir utvärderingar. Jag tror att detta är en väl avvägd text. Man kunde naturligtvis ha gått längre. Samtidigt är det en text som gör att vi får chans att följa upp och utvärdera, och vi kommer på inget sätt att släppa vårt engagemang som vi har gett uttryck för genom åren i den kurdiska frågan - definitivt inte.
Fru talman! Jag är tacksam för att statsminister Göran Persson är tydlig när det gäller vad som är den svenska linjen. Men jag vill upprepa att det ändå är så att vi har haft samma förhållningssätt och samma förhoppningar om att ett närmande skulle innebära också resultat i fråga om mänskliga rättigheter. Men hittills har vi inte kunnat se något konkret exempel på det. Därför hoppas jag att jag också kan få svar på om man har talat om någon tidsaspekt i detta sammanhang, eftersom man redan i dag i det turkiska parlamentet har möjlighet att i morgon dag gå från ord till handling i detta sammanhang. Statsministern hänvisade till Ecevits uttalande. Men såvitt jag förstår har det gjorts olika uttalanden i Helsingfors och i Turkiet, där man inte alls har vidgått det som vi har kunnat läsa i svenska medier och det som vi har kunnat höra härifrån talarstolen. Jag tror att det är oerhört viktigt att man är tydlig i fråga om en snabb process i detta sammanhang, så att man visar på resultat innan vi kommer vidare.
Fru talman! Det är klart att uppläggningen av Helsingforsbeslutet är sådant att om det inte sker en utveckling i Turkiet i riktning mot demokrati och mänskliga rättigheter så blir det inte heller några förhandlingar. Detta är ju så att säga kärnpunkten i uppgörelsen i beslutet. Sedan är det ju sant som Carina Hägg säger, att vi möts av lite skilda kommentarer från Turkiet. Och där finns naturligtvis också en mångfasetterad politisk debatt med skilda värderingar. Jag har fäst vikt vid vad den turkiske premiärministern Ecevit har sagt, och jag har också noterat vad Öcalan har sagt som kommentar till beslutet i Helsingfors.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

Dessa åtgärder måste vi också förfoga över, så att det inte bara blir demonstrationspolitik. På tre områden var vi konkreta. Det handlade om sådant som rör partnerskapsavtalet med Ryssland, exempelvis forskningsavtal och andra typer av utbildningsinsatser som senareläggs eller ställs in. Vi sade också att det nu finns anledning att på handelsområdet ha en strikt tillämpning av våra avtal. Och det är oerhört viktigt för Ryssland, exempelvis på deras stålsida och på andra områden när de dumpar priserna på världsmarknaden. Och vi sade också att Tacis som ju är stort - jag tror att det är bortemot 100 miljoner euro per år som går till Ryssland - i så stor utsträckning som möjligt bör ställas in. I stället bör pengarna föras över till humanitära insatser för att stötta offren i Tjetjenien. Vi gjorde då undantag för de program som syftar till demokratiutveckling och som syftar till kärnsäkerhet i Ryssland. Det var alltså konkret. Jag tror att det var nödvändigt så att vi inte hamnade i ett läge där vi bara talade om protester och uttryckte vår avsky och oro utan faktiskt också vidtog åtgärder på de områden där vi själva äger åtgärderna.

Fru talman! Vi har ingen skild uppfattning, utan här ser vi naturligtvis rester av gamla sovjetiska strukturer som vi ju har anledning, både Hans Andersson och jag, att på ett kraftfullt sätt ta avstånd ifrån.
Fru talman! Jag tänkte också koncentrera mig på enbart Turkiet. Det var med glädje jag såg reaktionen i somras då utrikesminister Anna Lindh inte var beredd att ställa sig bakom kandidatskapet för Turkiet. Det är med stor förvåning jag sett en förändring nu. Statsministern har tidigare refererat till att man noterat en positiv utveckling. Då skulle jag vilja veta lite mer konkret vad den positiva utvecklingen är. Innebär det att människorättskämpar i Turkiet blivit släppta från fängelset? Innebär det att journalister har fått rätt att arbeta fritt? Innebär det att undantagstillståndet i sydöstra Turkiet har hävts? Innebär det att man har rätten att använda sitt eget språk? Innebär det att syrianerna har rätten till sina egna kloster? Jag är lite nyfiken på vad den positiva utvecklingen i Turkiet innebär, som nu uppenbarligen använts som ett skäl till att den svenska regeringen bytt fot i denna fråga. Vilken är den positiva utveckling man hänvisar till?
Fru talman! Den lägesrapport som kommissionen har lämnat, och som naturligtvis bygger på politiska konsultationer med turkiska politiska ledare, ger anledning att tro att de faktiskt nu förstår vikten av att gå i den riktning som betecknas som mänskliga rättigheter och demokrati. Det kan vara en felbedömning. Det kan det vara, men i så fall blir det inga förhandlingar. För vår del var det viktigt att säga att det tydligt slås fast att det är Köpenhamnskriterierna som gäller och att de gäller som förutsättning för förhandling. Det är också ohyggligt för vår del, vilket vi har sagt hela tiden, att Grekland är med och tar ansvar för beslutet. Det handlar ytterst också om denna stats intressen.
Fru talman! Det gäller också de signaler som man via det här beslutet skickar ut. Det har funnits grupper som under lång tid har verkat för en turistbojkott utifrån bristen på respekt för mänskliga rättigheter i Turkiet och som efterhand har vunnit ett visst gehör i Sverige. När vi nu från svensk sida är beredda att ställa oss bakom ett kandidatskap innebär det också att trovärdigheten för de grupper som kämpar för mänskliga rättigheter i Turkiet i viss mån har fått stå tillbaka. Jag konstaterar att statsministern bara har förhoppningar. Det finns inga direkta tecken som visar att man är beredd att ändra inställning. Jag var nere i Turkiet med Svenska stödkommittén för mänskliga rättigheter i Turkiet i maj förra året och träffade representanter för samtliga partier. Jag kan konstatera att det i sak inte skett någon förändring sedan i maj.
Fru talman! Det är ytterst nu fråga om vilken utveckling vi har framför oss i Turkiet. Jag hoppas naturligtvis att beslutet i Helsingfros medverkar till en demokratisering och ger ett stöd åt de kretsar och grupper i Turkiet som vill ha en sådan utveckling. Jag är glad för att vi har hört uttalanden från exempelvis Öcalan, som har sagt att det här är ett steg i rätt riktning och bör kunna bidra till en god utveckling i Jag är inte naiv på något sätt. Jag förstår fortfarande att det naturligtvis finns risker i detta. Men man får välja vilken linje man tror är den mest effektiva. När Grekland bestämmer sig för att ta ett konstruktivt ansvar för beslutet, då är vi också beredda att ge Turkiet den möjlighet som kandidatstatusen representerar. Därmed inte sagt att det är ett läge som utmärks av demokrati och mänskliga rättigheter. Dit finns fortfarande en väg att gå. De kraven ställer vi nu gemensamt på Turkiet. Där behövs också i fortsättningen solidaritets och opinionsbildningsarbete. Det är på inget sätt överspelat.

Fru talman! Vi är många partier som är mycket positivt inställda till att alla ansökarländer nu får förhandla. Samtidigt är det sagt att det är upp till varje land hur snabbt man kommer fram till att uppfylla kraven. Det har också sagts att unionen är beredd att ta ansvar för att göra de förändringar som behövs. Där skulle jag vilja ställa en fråga. Statsministern var så bestämd på att den begränsade agendan skulle gälla. Är den tillräcklig? Finns det någonting utöver den som skulle behöva komma upp på agendan? Det är kanske så att det var ett paket av saker som skulle läggas till, om man skulle lägga till någonting. Är det någonting som borde har varit med men som inte har varit med enligt statsministerns sätt att se? Sedan skulle jag vilja ta upp en fråga som inte har varit uppe i dag. Var det något bestämt datum som angavs när EU trodde att EU skulle vara berett att ta emot de nya länderna? Det har efterlysts av flera kandidatländer när vi träffat deras representanter i t.ex. utrikesutskottet. För dem är det oerhört väsentligt att få höra ett sådant datum. Sedan beror det hela på deras egna ansträngningar, och det är de medvetna om. När det gäller de kriterier som finns sägs det inte så mycket om de sociala förutsättningarna, men de är ändå en realitet. Vi har talat om i vårt Östersjösamarbete och i samarbetet med Central och Östeuropa att det åligger oss och de andra EU-länderna att försöka att jämna vägen när det gäller att förbättra de sociala förutsättningarna. Jag tänker på sådana saker som ohälsa och extrem fattigdom. Det är bara två länder, såvitt jag vet, som har nått upp till den nivå de hade kan bli ett stort problem när vi får in nya medlemsländer och inte har hjälpt dem på den här vägen?
Jag kommer att behöva vara sträng med talartiden, för det är väldigt många anmälda som ännu inte har fått ordet.
Fru talman! Först den konkreta frågan när EU ska vara förberett på att ta emot nya medlemmar. Det finns i slutsatserna, och det är före utgången av år 2002. Då ska vi också ha hunnit med en ratificering av den ordförandekonferens, IGC, som startar nästa år. Så det är knappt om tid. Å andra tiden tror jag att det kommer att lyckas. Det är klart att det skulle kunna finnas andra frågor som man tog upp i regeringskonferensen. Jag vet, och det var också ett inslag i Helsingfors, att det finns starkt tryck exempelvis från Beneluxländerna att ta upp det de kallar för flexibel integration, att vissa länder ska kunna gå före och fördjupa sitt samarbete utan att det innebär att andra får samma krav på sig att ingå i samarbetet. Den frågan tror jag kommer att komma tillbaka. Det var så pass starka inlägg i den riktningen kring bordet, så den kommer säkert att diskuteras återigen under Portugals ordförandeskap. Jag tror inte att det blir en enkel sak att lösa, men den finns så att säga i luften. Därmed inte sagt att vi från svensk sida driver saken. De tre frågor som jag nämnde förut - majoritetsomröstningar, kommissionärsfördelningen och röstviktningen - är de frågor som jag tror är absolut nödvändiga att lösa för att kunna ta emot nya medlemmar. De andra frågor som Ingrid Näslund tar upp är oerhört viktiga. Ekonomisk utveckling, fattigdomsbekämpning och kriminalitet hänger ofta ihop. De är ofta delar av samma problem. Länder som utvecklas ekonomiskt får större förutsättningar att driva en god social politik och kan därmed undanröja en del av de grunder som finns för exempelvis kriminalitet och utanförskap. Det är en lång väg att gå, både för de 15 medlemsländerna att förbereda sig och för de 13 länder som siktar på ett medlemskap, att anpassa sitt regelverk och sin ekonomi för medlemskap.
Fru talman! Jag vill liksom statsministern bekräfta att det är väldigt viktiga frågor som hanterats och avhandlats på Helsingforsmötet - frågor som är viktiga inte bara för EU:s framtid utan också i det här sammanhanget och framför allt för Sveriges nationella beslut och fortsatta internationella relationer och hanterande av ett antal frågor. Centerpartiet har ju ställt sig bakom regeringens positioner vad gäller prioriteringen av utvidgningen, en begränsad dagordning för IGC och de positioner som markerats i fråga om säkerhets och försvarspolitiken. Dessa frågor är känsloladdade och kräver öppenhet och debatt i det svenska samhället. Därför uppskattar jag den möjlighet till diskussion och information som här ges. Med dessa laddade politiska ställningstaganden är det också väldigt viktigt att man kan vara klar och tydlig kring vad det är för positioner som förflyttas och vad det innebär. Fru talman! Jag tänker delvis upprepa den frågeställning som tidigare varit uppe vad gäller det som diskuteras just under de försvars och säkerhetspolitiska frågorna. Det gäller begreppet FN-stadgans principer. Det är en fortsatt diskussion kring detta. Vi har haft frågan uppe vid ett antal tillfällen men jag undrar: 1. Finns det någon entydig tolkning av principen i enlighet med FN-stadgan? 2. Kan EU ingripa utan att man har stöd i principen i enlighet med FN-stadgan?
Fru talman! Den sista frågan är det lätt att svara på. Nej, det som vägleder EU:s agerande är FN stadgans principer. Det är så. Sedan är det ju så att vi vill ha ett FN-mandat för att exempelvis använda militära insatser. Detta FN-mandat kan vi ibland förvägras. Exempelvis hände det i fråga om Makedonien när Kina veterade i säkerhetsrådet. Det gällde då en fortsättning av den missionen. Då hamnar man i ett läge där man vill fortsätta en verksamhet som enligt vår uppfattning absolut är i linje med FN-stadgan men som till följd av FN:s sätt att fatta beslut inte får ett FN-mandat. Däri ligger konflikten. Därför är det FN-stadgans principer som är utgångspunkten för EU:s krishantering. I den civila delen är det inga bekymmer, utan det är när man kommer till den militära delen som det kan synas vara en konflikt. Alla är oerhört angelägna i de 15 FN-stadgan och dess principer. Det är ju inga länder som är demokratiskt svaga eller som saknar en folklig förankring eller intern politisk debatt, tvärtom. Svårigheten består i stället ibland i att få till stånd ett beslut i FN på grund av FN:s regelverk för beslutsfattande. Det är väl snarast där som diskussionen borde koncentreras, tycker jag - alltså hur FN ska reformeras; detta för att inte hamna i ett läge där man blockerar sådant som faktiskt är i linje med FN

Fru talman! Min fråga gäller också Turkiet, men först vill jag säga att vi välkomnar att toppmötet öppnade för Turkiet. Det är kanske den mest kraftfulla politiska morot som man kan använda att just öppna för möjligheten för ett medlemskap för att landet verkligen ska börja beträda den väg som vi alla vill se. Jag vill ställa en fråga i den riktningen till statsministern. Vi kunde ju i medierna följa att när erbjudandet ställdes redovisade man en viss tveksamhet från Ankara. Jag undrar om statsministern lite grann kan belysa vad den tveksamheten egentligen bottnade i och hur pass allvarlig den var.
Fru talman! Vad som orsakade den turkiska reaktionen är nog att vi har tagit ett beslut som ställer väldigt tydliga krav på Turkiet för ett medlemskap och där vi gör klart att vi regelbundet kommer att granska hur utvecklingen går och, baserat på detta, bevilja eller icke bevilja en anslutningsförhandling. Jag tror att det var där som reaktionen så att säga väcktes. Sedan sändes Javier Solana till Ankara, under toppmötets gång, för att på plats gå igenom beslutet. Jag tror att det var en bra gest från EU:s sida att på så sätt ta de turkiska reaktionerna på allvar och mötas i en dialog. Det blev ingen som helst förändring i EU:s beslut eller i EU:s prioriteringar. Däremot blev det ett respektfullt bemötande av en turkisk reaktion som nog öppnade för att den turkiska regeringen sade: Okej, vi tar det här. Vi accepterar de villkor som unionen har satt upp för vår kandidatstatus - en bra politisk process alltså.
Fru talman! Jag vill då bara fråga: Bedömer statsministern att den här, låt mig säga, incidenten, tveksamheten, från Turkiet kan komma att påverka den fortsatta processen på något sätt? Drogs slutsatsen i korridorerna att Turkiet är mer tveksamt än vi trodde eller är man fortsatt optimistisk och såg bara detta som en bit på vägen?
Fru talman! Det är svårbedömt. Det är klart att Holger Gustafsson pekar på en central politisk omständighet men det är svårbedömt. Jag tror att man ska räkna med den här typen av reaktion och en levande dialog. I en tid då man faktiskt också är uppkopplad till varandra med olika typer av kommunikationsmedel blir det också lätt att träffas. Det var väldigt bra att Bülent Ecevit direkt kom till toppmötet och medverkade under överläggningarna dag 2 med inlägg av typen: Turkiet kommer att anpassa sig mycket snabbare än ni tror till de här kraven. Han såg det som ett oerhört stöd för den demokratiska utvecklingen och den förändring som Turkiet nu kommer att gå igenom. Jag är försiktigt optimistisk.
Fru talman! Reellt, i verkligheten, har det inte skett några förbättringar av de mänskliga rättigheterna i Turkiet. Förbättringar skulle ju ske när EU slöt en tullunion med Turkiet. Då ställdes det krav på att Turkiet skulle förbättra sig. Det har man inte gjort. Sverige har intagit ståndpunkten att innan man så att säga kan bli ett kandidatland måste man leva upp till vissa krav. Nu faller detta. Nu säger man: Innan Turkiet ska förhandla om medlemskap ska de leva upp till dessa krav. Men tänk om detta i framtiden faller! Det är det som jag är rädd för. Jag är rädd för att man kommer att backa för en opinion som finns i EU. I EU finns ju en opinion för att Turkiet ska vara kandidatland och det finns EU-länder som inte har samma engagemang i de frågor som rör mänskliga rättigheter. Jag tycker inte att man kan hänvisa till Öcalan som en sorts legitim sanningssägare för alla kurder. Han sitter dessutom fängslad och är kanske inte den som är bäst på att visa vad kurderna i Turkiet, vad demokratikämparna i Turkiet, tycker. Alla signaler som jag fått tyder på att man är oerhört kritisk till att EU har tagit detta steg och därmed legitimerat de övergrepp som den turkiska regeringen står för. Dessutom har den turkiske premiärministern - det var i går - sagt att vad han menar med nationella minoriteter är de kristna armenierna. Detta har han sagt i statstelevisionen. Han tänker inte på kurderna. Kurdfrågan är otroligt känslig i Turkiet. Greklands ja till Turkiet som kandidatland hänger över huvud taget inte ihop med kurdfrågan och det är kurdfrågan som det främst hänger på.
Fru talman! Frågan om kurdernas situation är inte bara känslig i Turkiet. Den är också känslig i Sverige. Den är även känslig i Tyskland och överallt i Europa där det finns människor som på allvar hävdar demokratiska fri och rättigheter och varje folks rätt att forma sin egen kultur och identitet. Det är självklart. Jag ska läsa upp texten i rådets beslut: "Europeiska rådet välkomnar den positiva utvecklingen i Turkiet på senare tid, så som noteras i kommissionens lägesrapport, liksom landets avsikt att fortsätta sina reformer i riktning mot uppfyllande av Köpenhamnskriterierna. Turkiet är en kandidatstat som är förutbestämd att ansluta sig till unionen på grundval av samma kriterier som tillämpas för de övriga kandidatstaterna. Genom att bygga på den befintliga europeiska strategin kommer Turkiet i likhet med övriga kandidatstater att dra nytta av en föranslutningsstrategi för att stimulera och stödja dessa reformer. Detta kommer att innefatta en förstärkt politisk dialog, med betoning på framsteg mot uppfyllande av de politiska kriterierna för anslutning med särskild hänvisning till frågan om mänskliga rättigheter, samt på de frågor som avses i punkterna 4 och 9 a. Turkiet kommer också att få tillfälle att delta i gemenskapsprogram och gemenskapsorgan och i möten mellan kandidatstaterna och unionen i samband med anslutningsprocessen. Ett anslutningspartnerskap kommer att utarbetas på grundval av slutsatserna från tidigare europeiska råd, samtidigt som det innehåller prioriteringar som förberedelserna för anslutningen måste koncentreras på mot bakgrund av de politiska och ekonomiska kriterierna och en medlemsstats skyldigheter, i kombination med ett nationellt program för antagande av regelverket. Lämpliga övervakningsmekanismer kommer att fastställas. I syfte att intensifiera harmoniseringen av Turkiets lagstiftning och praxis med regelverket uppmanas kommissionen att utarbeta en process med analytisk genomgång av regelverket. Europeiska rådet uppmanar kommissionen att föreslå en samlad ram för samordning av alla källor till Europeiska unionens ekonomiska föranslutningsstöd." Det viktiga är att vi här lägger fast en process, en rutin, en övervakning, en uppföljning. Lever man inte upp till detta blir det inte heller några förhandlingar.
Fru talman! Det ställdes krav på Turkiet i samma utsträckning när Turkiet skulle ha en tullunion med EU. Det man kanske inte hade var den tydliga övervakningen, men däremot hade man uppföljning. Det som har hänt i Turkiet innebär absolut ingen förbättring av de mänskliga rättigheterna under de senaste två åren. Det är en situation som är förfärande. Saker som borde ha kunnat ske har inte skett. De signaler som nu kommer från premiärministern tyder inte på att man tar tag i och tar ansvar för kränkningarna av kurderna på det sätt man borde göra om man har samma tolkning av vad detta innebär som Sverige har. Jag är lite rädd för tolkningsfrågan. I Sverige är det här en stor fråga. Det är en fråga som debatteras. Därför har Sverige sagt att man kan använda sitt veto. Men Sverige har ju backat från det efter påtryckningar i EU-sammanhang. Det är så jag upplever det. Jag är rädd för att man kan kommer att backa även under diskussioner om medlemskapsförhandlingar.
Fru talman! Återigen: Detta är inte bara en stor fråga i Sverige. Det är också en stor fråga i Tyskland. Det är en stor fråga på många ställen i Europa. Och det är naturligtvis en jättestor fråga i Turkiet. Det är självklart. Jag tycker att vi här nu har valt en strategi som har goda förutsättningar att lyckas. Men därmed inte sagt att vi kommer att lyckas. Vi får se nu vilken utveckling det blir. Och blir det inte en utveckling som går i den här riktningen blir det heller inga medlemskapsförhandlingar. Det är fastlagt, och det är tydligt skrivet. Det är också fastlagt en rutin för hur den här övervakningen ska gå till. Det var ju just detta som gjorde, skulle jag tro, att den turkiska regeringen upplevde det som någonting som man inte riktigt tyckte var så där alldeles trevligt att behöva läsa - kraven som ställdes och övervakningsmekanismen som lades fast. Jag ska inte säga att jag på något sätt känner mig lugn. Det gör jag inte. Men jag tror att vi har valt en praktisk politik som kan medverka till en bättre utveckling. Sedan får vi se om det räcker för ett medlemskap.

Fru talman! Jag tycker att det är mycket bra att EU successivt stärker sin förmåga till krishantering och det tycker hela mitt parti. Däremot är jag lite bekymrad över den oklarhet som den svenska regeringen sprider vad gäller tolkningen av frågan om mandat för krishantering. De svar vi får är nämligen lite olika varje gång. När statsministern fick frågan av en journalist i Helsingfors svarade han: Det bygger på FN-mandat för våldsanvändning. Han gjorde också tidigare en distinktion mellan militärt våld i krishantering och civila insatser. Jag har mycket svårt att se att statsministern har täckning för detta i Helsingforsmötets dokument. Det finns inte krav på FN-mandat så tydligt där. Det står: Unionen kommer att bidra till internationell fred och säkerhet i enlighet med principerna i Förenta Nationernas stadga. Det är också den formulering som har använts tidigare, t.ex. i Köln. Därför vill jag ställa en fråga statsministern. Att det är önskvärt med ett mandat och att vi i de flesta fall kommer att ha det är vi alla överens om. Det är riktigt, viktigt och bra. Men krävs det eller krävs det inte ett FN-mandat också för militära insatser, för fredsframtvingande insatser för EU i de fall då FN Bakgrunden till min fråga är precis den motsatta i förhållande till t.ex. Lars Ohlys tidigare fråga. Jag vill ha en stark och aktiv aktör för freden i Europa och FN. Jag fruktar att länder som Folkrepubliken Kina ånyo i framtiden kan använda veto inom FN-systemet för att förlama fredsinsatser från EU och därmed i förlängningen orsaka ett utökat lidande i Europa och

Fru talman! Det har statsministern inte alls gjort. Han har gett ett antal glidningar precis som när det gäller de uppgifter som har förekommit i massmedierna. Det är anmärkningsvärt. Det är precis samma resonemang, där regeringen försöker fly undan det man egentligen är med att besluta om, som man förde efter Kölnmötet. När utrikesministern då pressades satte hon likhetstecken mellan principerna i FN-stadgan och ett tydligt FN-mandat. Men det går inte att sätta ett sådant likhetstecken. Hon flaggade också - vilket är mycket allvarligt - för eventuell svensk vetoanvändning om det finns olika tolkningar om vad ett Då inställer sig frågan: Är den svenska regeringen beredd att stoppa 14 andra medlemsländer från en viktig insats för freden därför att det finns en oklarhet om hur man ska tolka de beslut man varit med om att fatta i t.ex. Helsingfors? Det är en betydande, viktig och central skillnad mellan beslut i enlighet med FN stadgans principer och ovillkorliga krav, konkreta mandat från FN:s säkerhetsråd. Det är det som statsministern nu måste klargöra.
Fru talman! Jag har svarat på frågan vid två tillfällen under dagen. Jag har klart deklarerat synpunkten på FN-mandat och FN-stadgans principer. Om inte Tolgfors har tagit del av svaret hänvisar jag till protokollet.
Fru talman! Återigen till mänskliga rättigheter. Bristen på mänskliga rättigheter har ju varit ett hinder för Turkiet som kandidatland när det gäller att få komma med i EU. Sverige har drivit frågan ganska hårt, vad jag kan förstå. Man har varit negativ till Turkiets medlemskap på grund av bristen på mänskliga rättigheter. Men nu har det således svängt. Vid kommande förhandlingar med Turkiet kommer minoriteternas situation att behandlas och följas. Det har man sagt. Särskilt har man i de sammanhangen nämnt kurdernas situation. Det är bra. Men det finns också en annan folkgrupp i Turkiet som lever klämd mellan andra grupper. Jag tänker på det kristna minoritetsfolket assyrierna, syrianerna. De har förföljts, trakasserats, fängslats, torterats och fråntagits sina mänskliga rättigheter på alla nivåer under tiotals år - under nästan hela det här århundradet. Trots att regeringens representanter, nuvarande och tidigare utrikesministrar, har lovat att ta upp deras fråga i olika sammanhang har jag inte sett eller hört någonting om att det har blivit gjort. Kommer regeringen nu i diskussionerna och i uppföljningen av besluten när det gäller Turkiet, i och utanför EU i olika sammanhang, att ta upp assyriernas situation? För att inte det folket helt ska gå under är det oerhört viktigt att strålkastarljuset sätts på dem. Kommer statsministern att medverka till det?
Fru talman! Det tycker jag är mycket rimligt och riktigt. När vi talar om olika grupper i Turkiet tänker vi naturligtvis också på den här gruppen.

Fru talman! Jag vill ta upp regeringskonferensens dagordning. Med de snäva tidsmarginaler som har angivits i Helsingfors förstår jag att det måste vara en begränsad dagordning. Det är klart att det är viktigt att man ska hinna tidsmässigt, och de tre punkterna - rester från Amsterdam - är viktiga att ta upp. Men det är ju en enorm utvidgning från 15 till kanske 28 länder med de 13 kandidatländerna. Nu kommer kanske inte alla att gå i mål samtidigt. Men EU har ju även andra institutioner. Jag tänker på domstolen, revisionsrätten och parlamentet med dess funktionssätt och storlek. Finns de med bland de övriga dagordningspunkterna som statsministern nämnde? Jag hoppas verkligen inte att stats och regeringscheferna är så naiva att de tror att man kan gå in i en utvidgning utan att ha löst de frågeställningarna.
Fru talman! En del av de saker som Ingvar Svensson tar upp finns med i det som anses vara anslutande frågor. Det är bara så att även de mycket väl kan växa och bli väldigt komplicerade. Det gäller alltså inte enbart de tre frågor som vi kallar left-overs från Amsterdam, utan också sådant som ansluter därtill - en del kanske är enkelt tekniskt, men annat kan rymma en del svåra politiska avvägningar. Detta gäller exempelvis för frågor som domstolen, revisionsrätten och parlamentets storlek.

Fru talman! Ja, det är möjligt att vi kan betona det mer, men jag tror att det för alla som har lyssnat här i dag tydligt har framgått att det är Köpenhamnskriterierna och den uppföljnings och övervakningsmekanism som har satts upp som det gäller. Jag bedömer att det var den som utlöste den turkiska reaktionen. Det är tydligt vad det där handlar om. Jag tror att detta är ett bra sätt att markera vikten av att man lever upp till Köpenhamnskriterierna. Jag ger Lennmarker rätt i att vi kan få ett genombrott under det svenska ordförandeskapet med en färdig förhandling. Jag var i Polen i går, och där hoppas och tror man på detta och har ambitionen att komma så långt att man faktiskt kan avsluta processen då. Vi får se om det lyckas. Skulle vi då inte inom unionen vara klara att ta emot nya medlemmar, skulle det naturligtvis upplevas som ett väldigt misslyckande.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka för informationen. Jag tycker att det är bra att EU-frågorna ibland debatteras i kammaren, inte bara i EU Jag skulle vilja ställa en mer övergripande fråga. EU har självt uppmärksammat problemet med avståndet mellan medborgarna och EU:s institutioner och beslut. Det låga valdeltagandet i det senaste valet till EU-parlamentet är ett tecken på detta. När avståndet mellan medborgare och beslutsfattare ökar minskar i samma grad beslutens legitimitet. Jag undrar om statsministern ser någonting i slutsatserna från Helsingforsmötet som kommer att minska avståndet mellan medborgarna och besluten inom
Fru talman! Det är en bra fråga, som bör uppta egentligen alla ansvariga Europapolitikers analyser och tankar. Jag tror att några saker från Helsingfors är särskilt viktiga att peka på. Vi håller fast vid och hävdar unionens ansvar för att bekämpa arbetslöshet. Vi lyfter fram den frågan till det portugisiska ordförandelandet med krav på ett handlingsprogram. Vi lyfter också fram saker som folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Vi har också omfattande och ordentliga ambitioner på miljöområdet. Jag menar att detta är exempel på frågor som ligger nära medborgarna och som de förväntar sig att vi på något sätt ska hantera. Det är också många frågor som bäst löses i en gemensam Europapolitik, exempelvis miljöfrågorna. Vi kan dock inte specifikt säga att en viss sak togs upp i Helsingfors därför att vi trodde att att klyftan mellan politikerna, de valda, och deras väljare därmed skulle minska i Europa. Så är inte slutsatserna uppbyggda. Men visst finns det närvarande i samtalen, och visst motiveras en del insatser med just den typen av argument, inte minst på de områden som jag nyss pekade på.
Fru talman! I slutsatserna står det att vid den kommande regeringskonferensen ska bl.a. behandlas frågan om en möjlig utökning av omröstning med kvalificerad majoritet i rådet. Det gäller också en del följdbeslut där de tidigare inriktningsbesluten kräver enhällighet. Ser statsministern en fara i att detta kommer att minska de nationella parlamentens makt och därmed skapa ytterligare avstånd mellan medborgare och beslut?

Fru talman! Det är viktiga frågor som Papadopoulos tar upp, och det är också just dessa som vi har ägnat oss åt. Vi har naturligtvis försökt att hitta en sådan framgångsväg. Det är klart att om Turkiet får en sådan utveckling som vi alla hoppas och tror, kommer det att betyda ohyggligt mycket för hela denna del av Europa. Det är i sin tur något som har legat bakom Greklands konstruktiva inställning för att få till stånd ett beslut på detta toppmöte som öppnade för Turkiets kandidatstatus. Sedan krävs många insatser, t.ex. politiska konsultationer och kanske också insatser via EU programmen, för att få till stånd en utveckling i Turkiet som ligger i linje med det vi önskar. Hur lång tid det tar vet vi inte, men vi vet att när man har öppnat den här möjligheten har det i många länder betytt en väldig stimulans för politiken och för inriktningen av samhällsutvecklingen. Så med Greklands konstruktiva medverkan tycker jag att vi fick ett bra beslut som ger oss anledning att vara, som jag sade, försiktigt optimistiska.

Fru talman! I samband med konstitutionsutskottets granskning av regeringen och Regeringskansliet har vi fått ta del av de ambitiösa förberedelser som Sveriges regering gör inför vårt ordförandeskap år 2001 på hösten. Det är ett mycket stort och oerhört viktigt åtagande som Sverige går in för därvidlag. Statsministern har nu företrätt vårt land under åtminstone fyra hela år och lite till och har därmed erfarenhet av åtta ordförandeländer. Statsministern har därvidlag en fullständigt unik erfarenhet att tillföra den här kammaren. Då vore det intressant att fråga om statsministern har sett några förändringar i ordförandeskapets praktiska utformning från det första landet till nu det finska, vad vi kan lära av detta och vad vi kan tillföra utifrån t.ex. Finland, som var det första nordiska landet som innehade ordförandeskapet. Det vore roligt och intressant, inte bara för mig tror jag, att få höra statsministerns personliga reflexioner om detta.
Fru talman! Det här är någonting som ligger ganska nära att reflektera över med tanke på att vi, som Kenth Högström säger, strax själva ska ta ansvaret för denna jätteuppgift. Jag upplevde Helsingforsmötet som väldigt väl organiserat och som en bra förebild när det handlar om den yttre ramen för mötet. Sedan avgörs ju - det är ju också en erfarenhet man har - mötet som sådant väldigt mycket av den dagordning som man i praktiken får sig förelagd av dynamiken inom EU och av den inre kraft som hela tiden organisationen utvecklar och som driver fram vissa frågor för avgörande. För Finland blev det frågorna om krishanteringen, frågorna om Turkiet och inte minst frågorna om utvidgningen som kom att hamna på det ordförandeskapet. Detta krävde väldigt mycket av utrikespolitisk kompetens och diplomatisk talang, som ju Finland visade sig besitta på ett sätt som gjorde att resultatet blev gott. Vi överblickar ännu inte vilka frågor som kommer att dominera vårt ordförandeskap, men i väldigt stor utsträckning avgörs naturligtvis intrycket av ordförandeskapet av den dagordning som man antingen får sig förelagd eller som man själv förmår att etablera. Unionen har de sista åren kraftfullt glidit i en riktning som har satt i fokus frågor om arbetslöshet, miljöförstöring och demokratiska fri och rättigheter, frågor som ju ofta är förknippade med den dagordning som vi i Norden, inte minst inom socialdemokratin, känner oss hemmastadda med. Det har ju varit detta som har utmärkt de senaste ordförandeskapen, från Amsterdam och framåt, kan man säga.
Tack! Detta var den sista frågan och det sista inlägget i denna överläggning, som har tagit längre tid än vad som är brukligt; såväl den inledande informationen som den efterföljande frågestunden. Det är också naturligt med hänsyn till denna frågas stora vikt och betydelse. Vi kommer att behöva ha fler sådana överläggningar under de närmaste åren. Jag tackar såväl statsministern som kammarens ledamöter för en överläggning som har varit både utförlig, ingående och klargörande.

Fru talman! Utgiftsområde 27 handlar om den medlemsavgift som vi betalar för att vara med i Europeiska unionen, vilken under nästa budgetår beräknas uppgå till 23 083 miljoner kronor, alltså ett ganska betydande belopp. Jag vill påpeka för kammaren att det här betänkandet kommer upp årligen som ett ärende. I motsvarande betänkande 97 99 har finansutskottet med kraft slagit fast att det är viktigt att den svenska regeringen bedriver en stram budgetpolitik i EU när det gäller avgiften till Europeiska gemenskapen. Det har ju funnits diskussion om hur stor Sveriges avgift ska vara och om den har varit rättvis utifrån våra förutsättningar gentemot andra länder osv. Det har varit ganska väl diskuterat, och som sagt var har finansutskottet påpekat detta ett antal gånger. Som en följd av detta skulle EU också diskutera avgifter, och vid det s.k. Berlinmötet om Agenda 2000 som regeringen deltog i tillsammans med övriga regeringar från Europeiska unionen under våren detta år diskuterades just det här avgiftssystemet. Man kan konstatera att utfallet från Berlinmötet blev mycket positivt för Sveriges del. Man nådde ett flertal framgångar i diskussionerna om det här och med de krav som man hade drivit. På det principiella planet uppnådde Sverige att budgetrestriktiviteten och bördefördelningen skrevs in i Europeiska rådets slutsatser från Berlin, och de finns alltså med för det framtida arbetet. Konkret uppnådde Sverige ett avsevärt lägre finansiellt perspektiv. En flerårig budgetplan blev upplagd om det här, det blev en reduktion beträffande vårt betalningsansvar för den brittiska budgetrabatten och det blev ett ökat återflöde från strukturfonderna - nettobetalningen blev alltså mindre på så sätt - samtidigt som strukturfondsinsatserna totalt sett koncentrerades, och ett striktare finansiellt regelverk infördes i samband med det här, helt i den anda som har diskuterats tidigare, bl.a. i finansutskottet. Jordbrukspolitiken kom i och för sig inte så långt som vi önskade, men finns ändå med som en viktig del i det fortsatta arbetet när det gäller utvidgningen osv. kring det här. Nu är det så här att Agenda 2000, alltså resultatet av mötet i Berlin ju inte omedelbart får genomslag i den avgift vi ska betala. Det krävs ju också formella beslut fortlöpande i det här så att det kan börja verka. Men från 2001, 2002 och 2003 kommer vi att märka av det här, dvs. att vår andel av den totala EU budgeten kommer att minska proportionellt från vårt land som ett resultat av det här. Vi från utskottsmajoriteten tycker naturligtvis att det är oerhört stimulerande att regeringen har nått så långt i den här frågan, eftersom det har varit en viktig fråga, vilket också har påpekats fortlöpande i den diskussion som har varit. Det finns en reservation till det här betänkandet som egentligen inte innebär något annorlunda än vad utskottsmajoriteten har skrivit, och därför tycker jag att reservationen i sig slår ett hål i luften. Där talas om precis det här som också majoriteten säger, dvs. att det är viktigt med en stram budgetpolitik. Jag tycker att det har verkställts på så sätt. Det får inte vara så, tycker jag rent politiskt, att man opponerar sig när något ändå har redovisats så tydligt som det har gjorts till finansutskottet från regeringens sida. Statssekreterare Peter Lagerblad har vid minst två tillfällen varit hos utskottet för att berätta om förhandlingsläget men också för att redovisa resultatet, så samtliga partier är väl införstådda med förhandlingsläget och vad man faktiskt har uppnått, och jag tycker därmed att man kan känna sig nöjd från samtliga partier. Då känns det konstigt att man därutöver önskar sig att man ska nå ännu längre. Det finns ändå någon realitet vad gäller vad som är rimligt att uppnå, och det tycker jag att regeringen har lyckats med här. Därför, fru talman, vill jag till sist yrka bifall till hemställan i betänkandet i sin helhet och avslag på reservationen från Kristdemokraterna.

Fru talman! Skatteutskottets betänkande 1999/2000:9 med samma namn, skulle jag vilja kalla en skattepyttipanna. Regeringen har tagit vad som fanns kvar i kylskåpet och tillagat denna skattepyttipanna toppad med en rödbeta. Skattepytten innehåller allt från proviantering, införselregler för alkohol och tobak, höjningar och ändringar av skatter på bensin och diesel, 1,25 %-regeln för koldioxidskatt till pensionsförsäkringar. Regeringens recept måste dock har varit något bristfälligt. När det t.ex. gäller dieselskatten har man inte haft ordning på vad man har gjort tidigare. När det gäller etanolinblandning i bensin har man glömt att beskriva detta. Denna skattepytt är trots allt inte helt oätligt. Men det finns delar som är mindre aptitliga, och det är dessa jag snart ska belysa här. Jag vill dock börja med varför betänkandet blev återförvisat för 14 dagar sedan. Fem över tolv kom det fram att det i en bilaga som ska bifogas miljöbalken slås fast att Sverige fr.o.m. den 1 januari år 2000 inte får sälja bensin med tioprocentig etanolinblandning. Skälet till detta är att den svenska regeringen i EU varit med och förhandlat fram detta direktiv, som naturligtvis innehåller mer än etanolinblandning i bensin. Men det är just etanolinblandning i bensin jag kommer att uppehålla mig vid. Av vad jag har förstått har just etanolfrågan inte varit stor och inte ens vid olika dragningar i EU nämnden och fackutskotten kommit i fokus. Inte heller berörda branscher har reagerat förrän fem över tolv. Jag kan ha synpunkter på både regeringens och branschens agerande och engagemang i frågan. Men vi moderater tycker ändå att utskottsmajoriteten har kommit fram till det bästa man kan komma fram till i ett läge där direktivet måste antas av Sveriges riksdag. Vi i skatteutskottet är inte experter på miljöfrågor och har haft svårt att bedöma om de försök som i dag pågår i Sverige med tioprocentig etanolinblandning är bättre för miljön än den femprocentiga inblandningen som blir tillåten efter nyår. Jag vill ändå tro att det trots allt funnits och finns en tanke bakom de svenska försöken med tioprocentig etanolinblandning. Utskottet skriver: "Det är därför viktigt att regeringen följer utvecklingen av produktionsmetoder samt eventuellt nya forskningsrön vad gäller etanolinblandning i drivmedel. Ges därvid anledning till antagande att maximivärdet för etanolinblandning i bensin bör förändras förutsätter utskottet att detta aktualiseras under de fortsatta förhandlingarna inom Auto/oil-programmet. Vidare anser utskottet att regeringen i avvaktan på att Auto/oil-programmets andra del slutförs bör pröva möjligheten att av kommissionen få dispens från direktivets bestämmelse om högsta tillåtna volymhalt etanol i bensin." Detta ska alltså ges regeringen till känna. Att så här i efterhand försöka få en ändring, dvs. dispens, är om jag ska vara ärlig kanske inte helt enkelt. Men det är i vart fall en mer ärlig och verklighetsförankrad inställning än den som Vänsterpartiet och Miljöpartiet har. Dessa partier ger sken av att Sverige ensidigt kan låta bli att anta just denna del av direktivet. Vad skulle hända om alla länders parlament efter det att respektive regering förhandlat färdigt plockar ut olika delar av direktivet som anses som mindre tilltalande? Anarki skulle uppstå, och hela tanken med EU skulle undergrävas. Jag kan misstänka att det är just det de två EU-fientliga partierna Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill åstadkomma. Fru talman! Om vi nu ska sätta i oss denna skattepyttipanna kan det kanske vara bra att ha något att dricka till. Vi moderater har föreslagit att Sveriges undantag från EU:s regler om privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror avvecklas. Varför kan medborgare i de flesta andra EU-länder få ta med sig 10 liter starksprit när vi i Sverige bara får ta in 1 liter? Varför får andra EU-medborgare ta in 90 liter vin när vi bara få ta in 5 liter? Varför får andra EU medborgare ta in 110 liter starköl när vi bara får ta in Utskottsmajoritetens svar på dessa enligt mig mycket relevanta frågor står att läsa i betänkandet: "Utskottet har avstyrkt motionsyrkandena med motiveringen att det skulle vara svårt för Sverige att upprätthålla en hög prisnivå på alkoholdrycker utan det svenska undantaget från EG:s regler om införsel." Prisnivån är hög i Sverige. T.ex. är priset på en flaska Absolut vodka 700 ml 219 kr. Alkoholskatten utgör 140 kr och momsen 44 kr, dvs. totalt 184 kr. Priset på vodkan är alltså 35 kr. Skatt och moms utgör 84 % av priset. Vi går tillbaka till det jag förut läste ur utskottets svar på motionen. Det står faktiskt svart på vitt vad det handlar om. Det är statens inkomster man värnar om. Det är inget annat. Pratet om folkhälsan kan man glömma. Låt oss närmare granska om statens inkomster värnas. 35 %, ja kanske upp till 50 %, av alla alkoholhaltiga drycker som konsumeras i Sverige köps inte på Systembolaget. Av detta kan var och en dra sina egna slutsatser. En fråga till socialdemokraterna: Hur länge kan Sverige ha alkoholskatter som så kraftigt avviker från andra EU-länders? Behöver vi undantaget beträffande införselregler för att få in skattepengar? Har inte systemet redan havererat? Vi moderater vill att undantaget tas bort och att regeringen meddelar EU detta så att vi fr.o.m. mitten av nästa år har EU:s regler. Jag yrkar bifall till reservation 1 under mom. 1. Denna skattepyttipanna hade jag tänkt inta på en restaurang, och jag tar bilen dit och tankar på vägen. Jag tankar alltså grön 95-oktanig bensin. Jag kan titta på mitt kvitto. Jag har tankat för 400 kr och 13 öre. Fru talman! Sverige är ett glest befolkat land. För många hushåll är resor till och från arbetet långa. Kollektivtrafiken är i många fall inget alternativ. Den finns helt enkelt inte. Dessutom behövs bilen ofta för privata ändamål för att det ska vara möjligt att bo kvar i mindre tätbefolkade områden. Hög bensinskatt försvagar hushållsekonomin och minskar intresset att ta arbete på större avstånd från hemmet, och det minskar rörligheten på arbetsmarknaden. Moderaterna har i sitt budgetförslag föreslagit en skattesänkning på bensin på 20 öre plus moms, dvs. 25 öre, som en första början. Nu kanske någon undrar hur jag ska få ihop skattepyttipannan med 1,2 % regeln för cement och kalkindustrin. Jag har ett hus som ska kalkas. Nog är det väl trevligt om kalken kommer från Sverige, ja rentav från Gotland. 1,2 %-regeln innebär att koldioxidskatten inte överstiger 1,2 % av det tillverkade produkternas försäljningsvärde. Detta gäller främst för cement och kalkbranscherna. Trots att jag under våren och sommaren flera gånger försökt få besked från finansministern om regeringen avser att förlänga 1,25 %-regeln har regeringen dröjt in i det sista med att ge besked. Nu när beskedet ges gäller det bara ett år. Hur ska kalk och cementindustrin i Sverige, som ofta har stor internationell konkurrens, kunna planera sin verksamhet? Vi moderater vill att regeln ska gälla tillsvidare så att samma problem inte uppstår nästa år. Självfallet är det inte särregler som vi ska ha. 1,25 %-regeln, som är ett undantag, är ett bra exempel på hur de höga svenska energiskatterna annars skulle slå ut delar av den svenska industrin. Det är viktigt att den svenska energibeskattningen är konkurrenskraftig och långsiktig. I annat fall riskerar vi att svensk energiintensiv industri, och inte bara kalkoch cementindustrin, flyttar till andra länder med gynnsammare beskattningsklimat. Ofta motiveras Sveriges höga energiskatter av miljöhänsyn. Dessa höga skatter kan leda till att verksamheter flyttar utomlands till länder med lägre skatter och i många fall sämre miljömedvetenhet. I Sverige försvinner då inte bara arbetstillfällen. Handelsbalansen försvagas också, och den globala miljön försämras. Moderaternas mål är inte fler undantag, utan sänkta energiskatter. Fru talman! Så är denna skattepyttipanna konsumerad med högt beskattade tillbehör och en kostsam färd dit på grund av högt beskattad bensin, samt en fortsatt osäkerhet för kalk och cementindustrin. Vi moderater står givetvis bakom alla våra reservationer, men som jag tidigare har anfört nöjer jag mig för tids vinnande med att yrka bifall till reservation 1 under mom. 1.

Fru talman! Skatteutskottets betänkande SkU8. Skälet till det är att ärendet återförvisades för 14 dagar sedan. Det var frågan om etanolinblandning i bensin som var stötestenen. I utgångsläget, när vi i Vänsterpartiet studerade propositionen 1999/2000:9 om vissa punktskatte och tullfrågor reagerade vi speciellt på förslagen om skattejusteringar för miljöklasserna på bensin respektive diesel. Regeringens skäl var vad gäller bensin att dels nå närmare överensstämmelse med skillnaden i tillverkningskostnader, dels behålla styrningen mot den bättre miljöklassen. Det var de delarna som lyftes fram. Men fäster man blicken på den miljöstyrande delen blir detta obegripligt för oss i Vänsterpartiet, eftersom skattesatsskillnaden närmast föreslås bli obefintlig - från 7 till 3 öre. Det var en kraftig styrning! I reservation 3 har vi tillsammans med Miljöpartiet vidare redovisat vår syn på den delen. Vi reagerade som sagt, och detta återfinns i motion Sk7, vilken även behandlar skattejusteringsförslaget på diesel. Förslaget om skattejusteringar för miljöklasser på diesel är om möjligt ännu mer obegripligt, eftersom sänkningen av skattesatsen på dieselolja, miljöklass 3, skattebortfallsvägen skulle kompenseras av en höjning av skatten på den miljövänligare dieseloljan, miljöklass 1. Där kan vi snacka om miljöstyrning! I vissa fall skulle detta också få ge vika för andra styrningar. Utskottet var ändå så klokt att det avslog denna del av propositionen. Detta kan utläsas under mom. 4. Då går jag över till huvudskälet för senareläggningen i riksdagsbehandlingen. Det gäller frågan om inblandning av etanol i bensin och EU-direktiv med anledning av detta. Marietta de Pourbaix-Lundin sade fem över tolv, men det är inte riktigt så - vi har ju några dagar kvar av det här året. Det var i och för sig inte heller fem i tolv, utan kanske snarare en minut i tolv som vi blev uppmärksammade på denna slamkrypare i en bilaga som i första hand inte är en fråga för skatteutskottet, som vi ser det i Vänsterpartiet. Det visade sig att det redan 1996 förhandlades fram direktiv som innehöll detta för att antas i rådet 1998. Det innehöll begränsningar på bl.a. inblandning av etanol i miljöklassbensin. Men under tiden har försöksverksamhet med olika inblandningsprocent av etanol i bensin pågått i Sverige. På en del mackar finns blandarpumpar uppsatta. Här måste jag stanna upp lite grann och säga som den gamle ärrade riksdagsledamot som jag inte är - men jag kan väl låtsas det just nu: Än så länge låter det här kanske ganska enkelt, men vänta till dess att jag börjar förklara det hela! Följden av EU-direktivets begränsning är att några blandarpumpar inte får finnas efter årsskiftet. Som vi tror kommer det att direkt slå mot de försöksbilar som använder bränslet E 85. Det handlar nämligen om framtida tillgänglighet. Finns det inga blandarpumpar efter årsskiftet så blir det förstås svårare för just den här fordonsparken att kunna få tag på bränsle. Hur reagerade då utskottets övriga partier, utom Vänsterpartiet och Miljöpartiet? De anser att genom Sveriges medlemskap i EU är det uteslutet att agera på annat sätt än att begränsa inblandningen av etanol i miljöbensin till högst 5 %. Vi ska tydligen återigen vara bäst i klassen inom EU, även om det i det här fallet innebär stopp och halt inför möjliga landvinningar på miljöområdet. Samtidigt uttalas av alla de andra partierna att om nya forskarrön säger annat förutsätts det att detta aktualiseras under de fortsatta förhandlingarna inom De säger vidare att möjligheten bör prövas att av kommissionen få dispens i avvaktan på att Auto/oilprogrammets andra del slutförs. Detta vill man ge som ett tillkännagivande. Men varför inte i stället avslå propositionen vad gäller gränsvärdet för etanolinblandning i bensin? Nej, här ska det göras en kringelkrok som riskerar att låsa fast proportionen av bioalkohol i bioalkoholbaserade drivmedel för lång överskådlig tid. Återigen: Varför inte avslå gränsvärdet? Sverige är ju ändå bäst i klassen vad gäller miljöbensin och miljöklass 1. Efter ett frivilligt åtagande från svensk oljeindustri genomförs fr.o.m. nästa år en svavelhaltsnivå som kommer att bli så låg att den motsvarar direktivets krav för år 2005. Det införs redan vid årsskiftet! Det tycker vi att Sverige måste kunna få bonus för. Här har vi ju gått fem år före i tiden. Den bonusen borde vara att Sverige inte behöver införa en begränsning av etanolinblandning i bensin. I stället borde vi endast lämna in en dispensansökan. Marietta de Pourbaix-Lundin ställde en fråga. Jag hinner kanske med den innan avrundningen. Hon sade att det skulle bli anarki om inte alla länder följde direktiven. Men om vi blickar bakåt i historien och ser på allt som det har fattats beslut om i EU parlamentet och de direktiv som har utfärdats av kommissionen - hur många av EU-länderna har följt precis varenda direktiv? Det är min motfråga. I det här fallet blir ju miljön bättre. Vem kan då säga att vi gör fel från miljösynpunkt? Ingen kan göra det. Gör alltså inga kringelkrokar som riskerar att föra oss på villovägar! Vi vill ha raka spår och mer etanol i tanken! Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 samt reservation 3.
Fru talman! Jag vill ändå fråga Claes Stockhaus om han verkligen tror att det är realistiskt att olika länder plockar ut olika bitar av listan som de inte tycker är tilltalande. Om man i ett land säger: Det här med högsta halten av bly per liter tycker inte vi är så viktigt, så det vill inte vi ha. Så säger man t.ex. i England. Sedan kommer nästa land och säger att man där vill ta ut en annan bit som Sverige tycker är jätteviktig, men som det landet inte vinner på. Nog blir det väl anarki då? Jag tycker inte att man i Vänsterpartiet är sanningsenlig när man här i riksdagen ger sken av att Sverige kan plocka ut en liten bit av ett direktiv och säga: Den här lilla biten tar vi inte, men det andra tar vi! Sådan är inte verkligheten, och jag tycker inte att det är sanningsenligt att göra på det här sättet. Claes Stockhaus säger att vi skulle få bonus på något sätt därför att vi är så bra på de andra områdena. Därför skulle vi kunna ha kvar vår 10-procentiga etanolinblandning, menar han. Det låter ju som att Claes Stockhaus inte tror att 10 % etanolinblandning är bra för miljön, eftersom det skulle jämnas ut mot att vi gör andra saker som är bra för miljön. Jag är alltså inte lika tvärsäker, men som jag sade i mitt inledningsanförande vill jag ändå tro att det har funnits en tanke bakom att vi har 10 %. Jag är beredd att se om EU går med på att vi får dispens för detta. Ärligt talat tror jag att det är svårt, men jag tycker att man kan försöka. Om det kommer fram att detta är väldigt bra för miljön ska det vara möjligt för alla EU-länder. Då ska det inte vara något unikt för Sverige att få denna dispens - eller hur?
Fru talman! Jag nämnde aldrig siffran 10 %, Marietta de Pourbaix-Lundin. Jag sade att man ska slopa begränsningen vad gäller etanolinblandningen. Siffran 10 % får Marietta de Pourbaix-Lundin stå för. Det kan hända att det finns högre procentsatser som är betydligt bättre. Men detta är ju att jämföra äpplen och päron. Här är det frågan om någonting som kan förbättra för miljön. Det kan man väl knappast jämföra med någonting som klart försämrar för miljön, även om det råkar finnas med i samma direktiv. Det går inte att jämföra de här delarna. Det behöver inte kommenteras mer. Det går inte att jämföra dessa två delar.
Fru talman! Claes Stockhaus från Vänsterpartiet tycker alltså inte att det finns några betänkligheter i att stå här i kammaren och ge sken av att ett land kan rycka ut en liten bit ur ett direktiv och säga att just den lilla biten antar inte vi? Det är ju vad Vänsterpartiet gör här i kammaren. Jag tycker inte att det är ärligt. Det är ärligare att göra som större delen av utskottet har gjort, förutom Vänsterpartiet och Miljöpartiet, och säga att vi ska se om det går att få en dispens, men vi antar direktivet. Vi fick också ganska klart reda på att om man rycker ut en bit får man ta bort hela direktivet. Då kan man inte anta något av det. Man kan alltså inte bara rycka ut en liten bit. Vad innebär det för miljön om man inte antar direktivet över huvud taget? Det finns ju en massa andra bitar, som Claes Stockhaus själv har sagt, som är bra. Då skulle vi inte anta något av det över huvud taget. Jag vill fortfarande ha ett svar på om Claes Stockhaus tycker att han talar i enlighet med sanningen när han här i kammaren säger att det är helt okej att rycka ut en liten bit.
Fru talman! Ja, vi tycker det. Det är helt okej i det här fallet att rycka ut en liten bit. Jag sade också att vi skulle skicka in en dispensansökan så fort som möjligt. Men vi ska inte införa den här begränsningen vid årsskiftet. Följden blir att man stannar upp en process som är positiv för landet när det gäller bränslen till fordon. Vad kommer det att innebära på mackarna framöver om man tvingas plocka bort blandarpumparna, eller åtminstone inte får använda dem? Vilka signaler ger det? Vilka signaler ger det till oljebolagen? Hur mycket intresse kommer det att finnas i fortsättningen för att pröva den här vägen? Det är möjligt att man prövar andra vägar till renare bränslen, men på den här vägen är det stopp. Jag ställde en motfråga när det gällde att följa alla direktiv. Vilket EU-land har följt alla direktiv till punkt och pricka? Vilka övriga EU-länder har gjort det bakåt i historien? Det finns nog inte ett enda. En del obstruerar tydligt fast de är EU-medlemmar i alla fall. Jag kan inte se att det skulle finnas ett enda enskilt land som skulle finna det meningsfullt att attackera Sverige för att man inte i just den här delen sätter ett begränsningstak vad gäller inblandningen av etanol i bensin. De övriga länderna skulle ju göra sig löjliga om de skulle protestera öppet mot detta. Visst kan man anta alla övriga delar i direktivet. Jag kan inte se något problem i den delen. Varför ska vi vara bäst i klassen igen? Vi har ju varit bäst i klassen när det gäller svavelhalten i bensinen och ligger fem år före vår tid. Det måste väl räcka gott.

Fru talman! Låt mig börja med att än en gång beklaga det tidigare beslutet om en skattehöjning med 25 öre per liter diesel. Att regeringen nu gjort ännu ett försök att försämra för jordbruks och åkerinäringen är ytterligare en belastning som är och kommer att bli svår att försvara. Betänkandet som vi arbetar med just nu behandlar emellertid inte de här frågorna, vilket föranleder mig att inte här och nu ytterligare kommentera denna skattehöjning. Men jag skulle önska att kammarens ledamöter fick del av många åkares och jordbrukares tunga och djupa suckar samt deras beklaganden över regeringens hårdhänta styrning av svensk konkurrenskraft i Europa. Förändringarna i fordonsskattelagen mottar vi emellertid med tacksamhet. Jag har under mina år inom försäkringsbranschen mött många trafikanter som kommit bl.a. till Helsingborg utan kompletta tullhandlingar och försäkringsbrev. Det har visat sig vara stört omöjligt för dem att köra vidare till sina respektive hemorter. Den gamla lagen var definitiv. Nu kommer det en lag som kräver uppsåt eller oaktsamhet, och det är en bra hjälp på vägen till enklare administration. Ännu en försäkringsmässig förändring i det här betänkandet är en efterlängtad reform som kommer att tillåta kunder att överlåta sina pensionsmedel till annan försäkringsgivare. Försäkringsbolaget som överlåter kommer att ansvara för att åtagandet stämmer med försäkringstagarens syfte med avtalet. Det nya bolaget ska således mottaga en ny kund och dennes kapital. Det är värt att notera kravet i lagtexten att försäkringen inte tillåts att bli ändrad i omfattning eller åtagande. Detta skapar bättre konkurrensmöjligheter, och det i sin tur leder till bättre produkter för konsumenterna. Detta är absolut inget som vi kristdemokrater motsätter oss. Detta är tvärtom en klar förbättring. Fru talman! Enligt rubriken på detta betänkande handlar det om punktskatter. Vi har noterat att majoriteten avstyrker förslaget och kan inte annat än hålla med. Det är riktigt att regeringen får en signal om att beskattning inte ska vara ett eget syfte. Det krävs mål och motiv för att driva genom ytterligare höjningar av beskattningskvoterna. Det är beklagligt att vi inte har möjlighet att samla oss bakom en gemensam reservation. Nu har vi kristdemokrater några motioner i detta betänkande. Jag yrkar bifall till reservation 4 under mom. 3 och nöjer mig med detta för tids vinnande. Jag står bakom övriga kristdemokratiska reservationer. Vi vill avslå regeringens förslag med den motiveringen att man måste tänka helt nytt beträffande beskattningen av drivmedel i allmänhet och kanske slaget av drivmedel i synnerhet. Jag har frågat mig många gånger hur länge vi ska fortsätta att köra på dessa ålderdomliga drivmedel som dessutom är starkt miljöpåverkande. Efter bordläggningen har utskottet enats om vikten av att regeringen ska följa utvecklingen av de nya forskningsrön som säkerligen kommer vad gäller drivmedel i allmänhet och, dagen till ära, etanolinblandningen i synnerhet. I denna del står vi bakom utskottets betänkande. Jag berör inte detta ytterligare eftersom Marietta de Pourbaix-Lundin har redogjort för det ganska utförligt. Vi har föreslagit att regeringen får i uppdrag att återkomma med nya tankar om beskattning av drivmedel och, kanske viktigast av allt, ett genomarbetat förslag när det gäller drivmedel till våra transporter. Det måste regelbundet ske en utveckling av våra bensin och dieseldrivna fordon. Förbränningsmotorn bör ersättas med konstruktioner som har en helt annan uppbyggnad och blir ännu mindre skadlig för vår miljö. Vi yrkar alltså bifall till reservation 4 under mom. 3 och står för övrigt bakom hemställan i betänkandet.

Fru talman! Jag skulle vilja att ni här träffade de anhöriga till dem som dött i cancer på grund av dieselavgaser. Det är en verklighet. Människor dör på grund av dieselavgaser. Statens institut för kommunikationsanalys har gjort beräkningar som visar att de dödsfall som inträffar till följd av partikelutsläpp kostar ett par tusenlappar per stockholmare varje år. Det blir över 3 miljarder kronor för hela Storstockholm. Förutom det omänskliga faktum att människor dör är det också en kostnad för samhället. Det är en kostnad som både diesel och bensin bidrar till men som varken bensinen eller dieseln står för i dag. Höj bensinpriset till 11:30! Det är inte jag som säger det. Det är Statens institut för kommunikationsanalys som säger att bensinpriset måste höjas till 11:30 kr för att man ska få en säker och miljömässigt bra trafik. Målet är att koldioxidutsläppen ska ligga på samma nivå 2010 som de gjorde 1990 och att antalet dödade i trafiken inte ska få överstiga 250 år 2007. För att klara detta anser Statens institut för kommunikationsanalys att det krävs en skattehöjning med 3:10 Det finns också andra allvarliga frågeställningar om man ser på framtiden. Hur länge tror ni att oljan kommer att räcka? En undersökning som oljebolagen själva ligger bakom visar att från 2015 kommer produktionen av och utarmningstakten på olja inte längre att öka. Det är dags att förbereda sig för andra alternativ. Samtidigt ser man att bilismen ökar. Antalet fordon och bilåkandet ökar också. Vilka krav ska man då ställa på ett framtida drivmedel? Det finns fyra krav som vi tycker är relevanta. Det första är att det ska vara användbart i ett framtida driftsystem, t.ex. bränslecell och eldrift. Det andra är att ett framtida drivmedel ska möjliggöra nollvisionen när det gäller utsläpp av skadliga ämnen. Det tredje är att det ska vara tillverkat av eller överförbart till förnyelsebara råvaror. Det fjärde kravet är att det ska vara lätthanterligt och att det ska kunna handlas internationellt. Det kommer att vara en ganska lång process innan man får ett nytt framtida drivmedel. Det drivmedlet som står och knackar på dörren är framför allt bränsleceller. Det anses vara framtidens teknik, en teknik som bygger på en kemisk motor och inte på en förbränningsmotor. Energiutvinningen sker därför under lägre temperatur. Om en sådan teknik ska ha en möjlighet att basera sig på bioalkoholer måste man ha byggt ut en infrastruktur som är flexibel och som kan skapa förutsättningar för att bränsleindustrin kommer att satsa på de hållbara alternativen. Vad är då ett bra system för att bygga ut till en sådan infrastruktur? Jo, det är att ha blandpumpar. I dag i Sverige finns det 30 mackar som har blandpumpar och 20 mackar som bara har E 85. Jag tror inte på någon stalinistisk, kommunistisk eller någon s.k. liberal nationalekonomisk lösning som säger att detta är enda alternativet. Man måste ha ett flexibelt system. I Örnsköldsvik har man haft ett överskott på etanol. Det har man velat använda för att dryga ut sina bränslen med, och det är positivt. Det kräver inga extra transporter. Man använder ett lokal överskott som redan finns, ett överskott från pappersmassefabriken. Detta är bra. Men vi kan inte ha ett flexibelt system när vi har en regel som säger: Nej, nu ska vi bara ha 5 % etanol i bensinen, eller också kan man ha E 85. Även E 85:s framtid minskar när man inte bygger ut blandpumparna. Vi har hört argumentet: Ja, men vi kan ju låsa blandpumparna vid 5 % etanol. Det är ingen lösning. Det behövs en pump som det står etanol på och en pump som det finns bensin i. Om pumpen är låst vid 5 % kan etanolpumpen inte användas till det som den är avsedd för. I framtiden kommer man kanske att byta ut etanolen mot andra bioalkoholer, men vi behöver ett sådant system. I Finansdepartementets promemoria som vi i skatteutskottet fick oss till handa sade man att blandpumpar inte kommer att finnas i framtiden. EU-direktivet får den konsekvensen. Det vore verkligen allvarligt, allvarligare än gränsen på 5 % etanol i bensin, men det är också ganska dumt. Jag kan ibland känna att verkligheten förvandlas snabbare än EU:s apparat. Det blir verkligen ohållbart om vi ska följa EU-apparatens arbetstakt. Jag anser - och det har jag också drivit tillsammans med Vänsterpartiet - att om man tar bort maxvärdet på etanol i direktivet och implementerar direktivet - förutom den delen - den 1 januari och begär ett undantag skulle det vara möjligt att man fick ett svenskt sådant. Det finns länder som får undantag för bly och svavel. När det gäller miljöfarliga ämnen kan enskilda länder begära undantag av nationella skäl. Men vi ska inte glömma att frågan om etanol - s.k. låginblandning - var inte särskilt stor, inte i Sverige och inte någonstans, när detta direktiv antogs, och det var Ibland måste man vara lite flexibel och i det här fallet är det inget EU-trots om vi säger att vi gör en implementering, men inte av den här delen. Vi förklarar för EU varför, och då kanske vi kan få gehör. Det som jag är lite rädd för är att skälet för vissa EU-länder att ha ett maxvärde för etanol är att de är rädda för att Sverige ska satsa på etanolproduktion och kunna få EU:s jordbruksstöd för detta. Men då kan vi säga att vi avhåller oss från att söka jordbruksstöd till etanolproduktion. Det finns lösningar, men nu har man skapat en väldigt svår situation. Vi har låst fast oss vid att ha max 5 % etanol i bensin. Vi vet inte heller hur det är med blandpumparna. Men när det gäller dessa kan faktiskt vi från riksdagen och regeringen säga att vi kan ha kvar blandpumparna trots EU:s direktiv, och det hoppas jag verkligen att man kommer att göra. Sedan togs det upp några diskussioner kring den höga beskattningen. Jag vill bara kort kommentera dem. Sverige är inte det land som har högst beskattning av bensin eller diesel. Storbritannien har en beskattning av diesel som är dubbelt så hög som den Sverige har, och detta av rena miljö och hälsoskäl. Italien, Frankrike, Irland, Nederländerna och Tyskland har en bensinbeskattning som är högre än den svenska. Bensin och diesel står i dag inte för sina kostnader. Jag säger bara: PPP, polluters pay principle, det är förbrukaren som ska betala. Jag kommer naturligtvis att stödja reservationerna nr 2 och 3.

Fru talman! Det betänkande vi nu debatterar behandlar förslag som regeringen har lagt fram i propositionen Vissa punktskatte och tullfrågor m.m. Betänkandet innehåller, som titeln säger, en rad olika förslag, och jag ska här i mitt anförande beröra några av dem. Efter återförvisning från kammaren har delar av propositionen behandlats på nytt i utskottet. Utifrån detta föreslår utskottet ett tillkännagivande till regeringen när det gäller frågan om etanolinblandning i bensin. Vidare avstyrker utskottet med anledning av motionsyrkanden regeringens förslag om ändrade skattesatser för de olika miljöklasserna på dieselolja. Fru talman! Vid kammarbehandlingen den 1 december beslutade alltså riksdagen att återförvisa det ärende som vi nu debatterar. Vid den fortsatta beredningen har skatteutskottet behandlat frågan om högsta tillåtna volymhalt etanol i bensinen. Enligt den föreslagna ändringen i bil. 1 till miljöbalken, Auto/oil-direktivet, begränsas inblandningen av etanol i bensin till en volymhalt om högst 5 %. Direktivet innebär inte något hinder mot fortsatt användning av E 85, och det påverkar inte heller möjligheterna att använda ren etanol i bussar i kollektivtrafik. Direktivet presenterades i juni 1996 och antogs slutligen av rådet i september 1998. Bestämmelserna i direktivet ska tillämpas i samtliga medlemsländer fr.o.m. den 1 januari år 2000. Under den långa förhandlingstiden inom EU har det inte framkommit något tungt vägande skäl mot införande av begränsningar för ett antal syreinnehållande alkoholer, däribland etanol och metanol. Sverige var under hela förhandlingsprocessen drivande för att kvalitetskraven på bensin och diesel skulle skärpas särskilt avseende svavelhalten. Från utskottsmajoritetens sida anser vi att direktivet ska genomföras i svensk lagstiftning genom de ändringar i miljöbalken som föreslås i propositionen. På grund av vårt medlemskap i EU är det enligt vår mening uteslutet att göra på något annat sätt. Det finns dock vissa frågetecken, t.ex. om hur detta kommer att påverka produktionen av etanol samt vilken påverkan begränsningen till 5 volymprocent kan komma att få på miljön. Därför ger vi regeringen till känna att det är viktigt att de följer utvecklingen av produktionsmetoder samt eventuella nya forskningsrön vad gäller etanolinblandning i drivmedel. Om nya rön ger anledning att förändra maxivärdet för etanolinblandning i bensin, förutsätter vi att detta tas upp i de fortsatta förhandlingarna inom Auto oil-programmets andra del slutförs, prövar möjligheten att av kommissionen få dispens från direktivets bestämmelser om högsta tillåtna volymhalt etanol i bensin. Fru talman! Vissa ändringar föreslås i bestämmelserna om förenklat ledsagardokument i lagarna om alkohol och tobaksskatt. Syftet är att få ett förenklat förfarande för näringsidkare som regelmässigt transporterar beskattade varor via Sverige eller annat EU land. Även ändringar föreslås i privatinförsellagen. Förslagen läggs utifrån att den skattefria försäljningen inom EU upphörde den 1 juli 1999. Som vanligt och som enda parti har Moderata samlingspartiet en reservation i den sistnämnda frågan. Man vill avveckla Sveriges särskilda undantag från EG:s regler om privatinförsel bl.a. när det gäller alkoholdrycker och tobaksvaror. Från utskottsmajoritetens sida anser vi att Sverige ska fortsätta att hävda undantaget, bl.a. för att vi inte ska tvingas sänka priset på alkoholdrycker, vilket skulle leda till ökad konsumtion och ökade alkoholrelaterade skador. Ni inom Moderata samlingspartiet kan kanske glömma folkhälsoperspektivet, men det gör inte övriga partier i riksdagen. I dag, fru talman, finns det endast bensin av miljöklass 2 på den svenska marknaden. Genom ett frivilligt åtagande från svensk oljeindustri kommer en ny miljöklass på bensin att introduceras vid kommande årsskifte. Denna nya miljöklass 1 kommer då att ersätta nuvarande miljöklass 2. I likhet med regeringen anser vi i utskottsmajoriteten att skattesatsen för den nya miljöklass 1 bensinen ska vara densamma som i dag gäller för den bensin som finns på marknaden. Vi har dock förståelse för de motionärer som önskar styra bensinkonsumenternas val till den nya och ur miljösynpunkt bättre miljöklassen genom beskattningen. Därför bör skattesatsen för bensin 1 i miljöklass 2 vara några öre högre per liter än för bensin i miljöklass 1. Med hänsyn till att det blir avsevärt bättre ur miljösynpunkt bör dock skillnaden inte vara så stor som sju öre mellan miljöklasserna. Vi anser att regeringens förslag är en rimlig avvägning av de faktorer som bör bestämma skatten för de olika bensinsorterna. När det gäller andra fossila bränslen har gasol, metan och naturgas miljöfördelar i form av t.ex. lägre koldioxidemissioner. Miljöfördelarna gör bränslena till bra alternativ som drivmedel. Därför är det av vikt att förutsättningarna för fortsatt utveckling är goda. Detta gäller särskilt naturgasen. Därför anser utskottsmajoriteten, i likhet med regeringen, att en enhetlig energiskattesats ska införas för naturgas oavsett användningsområde. Det får ersätta skattelättnader med stöd av pilotprojektbestämmelserna i energiskattelagen. Nivån på skatten bör motsvara den som i dag tas ut för bränslet när det används för uppvärmning. Motsvarande bör gälla för metan och gasol. För dagens innehavare av pilotprojektdispenser avseende naturgas innebär förändringen i praktiken en höjning av den sammanlagda energi och koldioxidskatten. Vi tror inte att denna höjning om knappt 5 % nämnvärt kommer att påverka förutsättningarna för den fortsatta introduktionen av naturgas som drivmedel. I denna fråga har kd en reservation där man anför att regeringens förslag innebär en kraftig sänkning av skatten på naturgas om den används till fordonsdrift. Min lilla undran är: Vad grundar ni detta påstående på? procentsregeln, ska förlängas ytterligare ett år. Som skäl anförs att det är viktigt att energi och koldioxidbeskattningen har en utformning som ger goda förutsättningar för den svenska industrin att konkurrera internationellt och att 1,2-procentsregeln bör förlängas i avvaktan på den pågående översynen av energibeskattningens framtida utformning. Från utskottsmajoritetens sida instämmer vi i regeringens bedömning. Vidare, fru talman, har utskottet, som jag nämnde inledningsvis, en avvikande bedömning än i propositionen när det gäller skattejusteringar för miljöklasser på diesel. Regeringen bör vara försiktig vid införandet av minskade skatteskillnader mellan olika miljöklasser på diesel när det sker förändringar av miljöspecifikationerna. Man bör därför vänta tills effekterna kan avläsas på bränslemarknaden. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer. Jag vill också passa på att kommentera Moderaterna och deras meny, pyttipannamenyn. Så målande som Moderaternas företräderska beskrev denna meny, blev jag nästan lite hungrig, får jag tillstå. Men jag ställer mig frågan med vad denna meny ska betalas. Jo, det är med skattesänkningar, och det innebär ju mindre pengar till vården, omsorgen och skolan. Bensinskattesänkningen gör ni ett oerhört stort nummer av. Men ni talar väldigt, väldigt tyst om att ni vill överföra kostnader för skador som uppstår i samband med trafikolyckor till trafikbilförsäkringen. Jag tycker därför att ni också ska redogöra för hur dyr den framtida trafikbilförsäkringen kommer att bli. Vad kommer detta att innebära för dem som är beroende av bilen? Min bestämda uppfattning är att bensinskattesänkningen kommer att vara uppäten i ett nafs.

Fru talman! När det gäller Sveriges undantag från införselregler för alkohol som ska tas bort från mitten av nästa år, vilket regeringen ska meddela EU, kan jag åter citera ur utskottsbetänkandet: Utskottet har avstyrkt motionsyrkandena med motiveringen att det skulle vara svårt för Sverige att upprätthålla en hög prisnivå på alkoholdrycker utan det svenska undantaget från EG:s regler om införsel. Ni har i klartext skrivit att det handlar om att få in skattepengar. Det handlar inte om någonting annat än att få in skattepengar. Då skulle jag vilja hälsa Lisbeth Staaf-Igelström välkommen till verkligheten, eftersom vi vet att 35-50 % av de alkoholdrycker som konsumeras i Sverige inte köps på Systembolaget. Det är egentligen bara att välja vilket sätt man inte vill få in skatteintäkter på. Är det genom att folk köper svartsprit och smugglar, eller är det genom att regeringen sänker alkoholskatterna? Vilket sätt är det mest tilltalande att inte få in skatter på? Min andra fråga gäller 1,2-procentsregeln - som jag tyvärr kallade 1,25-procentsregeln trots att jag vet att den heter 1,2-procentsregeln - när det gäller kalkoch cementindustrin. Tycker inte socialdemokraterna att näringslivet behöver lite bättre förutsättningar än att ett par månader innan få veta att den här regeln ska förlängas? Hur kommer det att bli nästa år? Det sitter ju en interdepartemental utredning. Kommer den att vara färdig i tid så att energiskatterna sänks totalt? Det är nämligen det som är förutsättningen, annars måste det ju göras ett undantag igen. Ska man då vänta till december på att få veta om man får detta undantag? Det är inga bra förutsättningar för det svenska näringslivet att ha det på det här sättet.
Fru talman! Först vill jag säga till Marietta de Pourbaix-Lundin att jag är i verkligheten. Att vi när det gäller alkoholinförsel inte skrev in i vårt betänkande just detta med folkhälsoperspektivet är därför att vi nyligen har behandlat denna fråga, och den har nyligen tagits upp i riksdagen. Vi ser till folkhälsoperspektivet, som jag sade här tidigare, men Moderaterna är tydligen det enda partiet som inte gör det, eftersom ni är ensamma i denna syn på alkohol. Beträffande 1,2-procentsregeln pågår det en översyn av vårt framtida energiskattesystem. Det är en översyn som har tagit lite tid. Men vi anser från utskottsmajoritetens sida att det får ta denna tid, eftersom det är en oerhört viktig fråga hur vårt framtida energiskattesystem ska se ut. Och då får det ta denna tid. När det gäller hur svensk industri står sig i den internationella konkurrensen handlar det ju inte enbart om skatter utan om mycket annat också. Vi har låga räntor, låg inflation och hög tillväxt i vårt land i nuläget. Det är annat än hur det var under den borgerliga tiden.
Fru talman! Då vill jag ställa en fråga till Lisbeth Staaf-Igelström. Vilken beredskap har socialdemokraterna - jag förstår att hon inte kan svara för regeringen men hon tillhör ändå regeringspartiet - om EU säger nej till att Sverige får fortsätta att ha detta undantag när det gäller införselreglerna? Vilken beredskap har socialdemokraterna? Kan man då ha kvar de höga svenska alkolholskatterna? Har man någon beredskap för det? Det kan ju bli verklighet om sexsju månader. Då står vi där. Vilken beredskap har man för det? Jag vill fortfarande påstå att verkligheten är sådan att man faktiskt får välja vilket sätt man inte får in skatter på och vilket som är det bästa, och det är väl kanske att sänka alkoholskatterna och göra det redan nu och inte under galgen. När det gäller 1,2-procentsregeln fick jag inget svar om den utredning som har suttit ganska länge. Den har man hänvisat till i många sammanhang under flera år. Så fort det blir tal om några energiskattefrågor så hänvisar man till denna interdepartementala utredningen. Kommer den i tid nästa år, eller kommer vi att stå här på samma sätt i december nästa år och förlänga denna 1,2-procentsregel, vilket jag inte tycker är bra, eftersom man måste ha långsiktighet och konkurrenskraftiga energiskatter? Just cement och kalkindustrin är en väldigt känslig industri. Det behövs bara mycket små prisökningar för att den ska slås ut i Sverige och all produktion läggas utomlands. Flera av de företag som bedriver denna verksamhet är också internationella. Det är därför väldigt lätt att bara lägga ned det som finns i Sverige och bedriva verksamheten i ett annat land. Det tycker jag vore väldigt olyckligt. Många av dessa industrier ligger på Gotland. Och jag tror att alla vill att Gotland ändå ska ha kvar ett antal arbetstillfällen. Gotland är ett väldigt känsligt område där man inte har vilka möjligheter som helst. Därför vill jag åter ställa frågan: Kan Lisbeth Staaf-Igelström garantera att det inte blir samma visa att man i december får veta med säkerhet att man kan klara sin verksamhet?
Fru talman! När det gäller alkoholinförsel och om vi kan få behålla våra undantag kan jag säga att vi kommer att fortsätta att hävda att vi ska få göra det. Om vi inte får det i framtiden får vi då diskutera vad vi ska göra. Vi socialdemokrater kommer aldrig att äventyra svensk industri. Vi jobbar med energibeskattningen och ett nytt förslag. Och vi räknar med att det ska komma någon gång nästa år, och då får vi ta ställning till det. Vi räknar också med att detta kommer upp i de fortsatta skattesamtalen. Fru talman! Jag kan notera att den moderata företräderskan inte svarade på min fråga om hur dyr bilförsäkringen kommer att bli i framtiden med moderaternas förslag.
Fru talman! Jag har två frågor. Den ena rör blandpumpar. Delar socialdemokraterna här i riksdagen Finansdepartementets uppfattning att blandpumpar inte kan finnas i framtiden, eller kommer de att verka för att blandpumpar ska finnas och i så fall hur? Jag försökte lyssna på det som sades om dispens från direktivets bestämmelser om högsta tillåtna volymhalt etanol i bensin. Det står ju i betänkandet att regeringen ska verka för dispens. Det innebär inte att man ska jobba med detta inom Auto/oil-direktivet, utan det handlar om att man nu ska begära dispens utanför ramen och på andra sätt. Jag blir inte klok på vilken som var socialdemokraternas linje i detta sammanhang. Jag vill helt enkelt veta hur socialdemokraterna kommer att verka för att få dispens från direktivets bestämmelse om högsta tillåtna volymhalt etanol.
Fru talman! Vi har skrivit i betänkandet, vilket jag redogjorde för i mitt inledningsanförande, att om nya forskningsrön kommer fram kommer regeringen att ha vårt uppdrag att söka dispens. Det skriver vi i vårt betänkande. När det gäller pumparna som Yvonne Ruwaida talade om här har vi hemma i Värmland fem pumpar. Jag har varit i kontakt med det bolag som har hand om detta. Man säger att man har gjort en investering. Men man ser inte denna investering som bortkastad, utan den kommer att finnas kvar även framöver. Man kommer då att kunna ha etanol uppblandad till drygt 5 % plus att man kan ha E 85 kvar i pumparna.
Fru talman! Jag måste tolka det som att man inte kommer att söka dispens om undantag, i alla fall inte i nuläget. Jag vet inte om alla som stödde betänkandet var medvetna om detta. När det gäller blandpumparna anser jag att det är någonting som är önskvärt. Vi vill utveckla en infrastruktur som möjliggör en omställning till hållbara bränslen. Då vill man gärna ha blandpumpar. Men vad som nu sägs här innebär att blandpumpar inte kommer att vara tillåtna, och det vore oerhört olyckligt.
Fru talman! När det gäller dessa pumpar svarar man mig hemma i Värmland, där man har detta på fem olika ställen i länet, att det är en investering för framtiden och att man då kan komma att använda dessa pumpar även framdeles. När det gäller vårt tillkännagivande till regeringen skriver vi: "Det är därför viktigt att regeringen följer utvecklingen av produktionsmetoder samt eventuellt nya forskningsrön vad gäller etanolinblandning i drivmedel. Ges därvid anledning till antagande att maximivärdet för etanolinblandning i bensin bör förändras förutsätter utskottet att detta aktualiseras under de fortsatta förhandlingarna inom Auto oil-programmet kommer att träda i kraft år 2005. Vidare står det i betänkandet: "Vidare anser utskottet att regeringen i avvaktan på att Auto/oil-programmets andra del slutförts bör pröva möjligheten att av kommissionen få dispens från direktivets bestämmelser om högsta tillåtna volymhalt etanol i bensin. Vad utskottet nu anfört bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna." Nu ligger alltså bollen hos regeringen i denna fråga.
Fru talman! Om man tittar på utskottsmajoritetens skrivning när det gäller dispens osv. slår det mig när jag tittar på texten att genom att man skriver på detta sätt tycker man ändå att det är bra tokigt egentligen. Jag får en känsla av att majoritetspartierna i denna fråga har skämts, och då blir det en sådan här skrivning. Man skäms utifrån hur det här ärendet har hanterats under vägen. Likt gammaldags militära order ska ändå i det här fallet orderna följas. Även om en order visar sig peka alldeles åt skogen och skulle få ödesdigra följder ska en sådan order följas. Här är det generaler, EU generaler, som i vissa fall saknar en lokal verklighetsförankring. Det har talats mycket om pyttipanna tidigare här. Jag håller mig till soppa - till soppan i tanken. Är det inte bättre då att de svenska kockarna vad gäller bränslet i det här fallet får blanda sin soppa? Man behöver inte lyssna så hårt på EU-generalerna i just det här delmomentet. Ju mer jag läser utskottsmajoritetens skrivning, desto mer framgår det att man tycker lika. Men man gör en kringelkrok. Annars skulle man ju inte ha lagt ned så mycket arbete på att formulera sig på det här sättet. Är det ändå inte bättre att slopa den här begränsningen? Det kommer inte att hända speciellt mycket från de andra ländernas sida gentemot Sverige. Det här är ju trots allt något som blir bättre för miljön. En sista chans ges nu. Blir det alltså inte bättre att slopa den här gränsen?
Fru talman! Nu blandas soppa in här. Det märks att det börjar bli jultid då många börjar tänka på mat. Vi i utskottsmajoriteten anser, Claes Stockhaus, att ingångna avtal ska följas. Vi kan inte välja och vraka. Sverige är nu medlem i EU. Vi kan inte välja och vraka från deras meny, om vi nu ska hålla oss till maten, utan vi måste följa ingångna avtal. Detta anser vi i utskottsmajoriteten är viktigt. Vi ska också komma ihåg att när direktivet antogs ansåg man det vara en stor framgång. Vi ska absolut inte glömma att detta är en stor miljöframgång för hela Europa. Vi kommer alltså att följa det ingångna avtalet. Vidare hänvisar jag till den skrivning som finns från utskottsmajoritetens sida i denna fråga.
Fru talman! Visst är det mycket i direktivet som är en stor framgång. Speciellt gäller det då svavelhalten. Sverige är där fem år före sin tid. Med tanke på att Sverige bjuder till långt utöver vad som krävs - man fullföljer en order och slutför den fem år tidigare vad gäller en del - måste det finnas lite bonus här, en extra permission, en extra fridag, för de svenska soldaterna så att man inte behöver tjänstgöra med en ändring av gränsen vid årsskiftet, utan det får man se längre fram. Borde vi inte kunna få det?
Fru talman! Vi fullföljer inte någon order, utan vi fullföljer ett ingånget avtal. Som jag tidigare sade kan man inte välja och vraka från ett bord och olika menyer. Har man ingått ett avtal ska man också hålla det avtalet.
Fru talman! Jag vill bara ge ett kort besked till Naturligtvis har vi inga ambitioner att höja några skatter. Däremot tycker vi att de fossila bränslena gott kan bära ett lite större beskattningsansvar eftersom de på ett sätt är vanskliga för miljön. Det är detta som har legat till grund för det synsätt som har framförts i de här motionerna.
Fru talman! Jag tror inte att jag blev klokare av det svaret från Kristdemokraterna. Ni säger ju i er reservation att förslaget när det gäller naturgasen kommer att innebära en kraftig sänkning av skatten i de fall naturgasen används till fordonsdrift. Enligt den uppgift som vi har fått och som samtliga andra partier i utskottet står bakom innebär detta en höjning med ungefär 5 %. Det är därför som jag undrar vad ni grundar ert reservationsyttrande på. Jag har läst motionen och inte heller där nämns någonting om vad ni grundar påståendet på.
Fru talman! Jag kan bara meddela att jag inte är beredd att just nu ge ett svar.

Fru talman! Det här ärendet är, som tidigare sagts, ett av kammaren tidigare återförvisat ärende. Anledningen har också tidigare berörts så jag går inte nu in på den. Det är naturligtvis lite generande för oss alla att ingen - inte EU-nämnden, inte fackutskotten och inte vårt eget utskott - har under tidigare behandling noterat den här slamkryparen. Det är för oss en klen tröst men det är ändå ett faktum att det är mångfalt mer generande för regeringen att vi har hamnat i den situation som vi nu befinner oss i. Det innebär ju att vi nu har två veckor kvar till den tidpunkt då lagstiftningen enligt EU direktivet ska genomföras. Det framstår som uppenbart att regeringen har underlåtit att pröva möjligheten att i det här hänseendet få dispens från EU direktivet. Som lika uppenbart framstår att en sådan dispensbegäran borde ha inlämnats långt tidigare. När nu den här slamkryparen uppmärksammats av utifrån kommande krafter har vi i skatteutskottet nått en bred majoritet för att ge regeringen till känna att en sådan dispensansökan ska inges till EU kommissionen. Jag välkomnar denna breda uppslutning och har i utskottet aktivt verkat för dess tillkomst. Reservanternas uppfattning på den här punkten är möjlig att hävda enbart i opposition. Den är icke möjlig att genomföra i realiteten. Min nu återstående förhoppning är att regeringen så snart som möjligt utformar en gedigen och genomarbetad dispensansökan som därmed har möjlighet att vinna kommissionens gehör. Om detta lyckas kommer olägenheterna till följd av lagstiftning enligt direktivet att bli kortvariga och tillfälliga. I den förhoppningen ingår också att det som nu skett i frågan blir den signal som av allt att döma behövs för att regeringen ska vara mer observant och engagerad i arbetet för att hävda Sveriges goda position i miljöarbetet inom Europeiska unionen. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet.
Fru talman! Rolf Kenneryd säger att en dispensansökan ska inges av regeringen. Jag önskar att så vore fallet, men Lisbeth Staaf-Igelström från Socialdemokraterna har här medgett att det inte handlar om att en dispensansökan ska inges. Det står tydligt i betänkandet att det är först om det kommer fram forskningsrön som säger att det är önskvärt med en hög etanolinblandning som dispensansökan ska inges. Jag skulle gärna vilja ha - om nu Rolf Kenneryd kan svara på frågan - ett förtydligande från Socialdemokraterna, inte bara att man läser upp ur utskottets betänkande. Kommer dispens att medges ...

Fru talman! Jag kan naturligtvis å regeringens vägnar inte utfärda några garantier på det sätt som Yvonne Ruwaida begär. Jag vet erfarenhetsmässigt att det inte är alltid som regeringen följer de tillkännagivanden som denna kammare utger. Men jag vet också erfarenhetsmässigt att chansen är så mycket större om det finns en bred majoritet bakom ett tillkännagivande. Därför beklagar jag att det inte är största möjliga majoritet bakom detta tillkännagivande.
Fru talman! Jag hade gärna tillsammans med Rolf Kenneryd sett att dispensansökan skulle inges. Jag kan inte förstå att Rolf Kenneryd nu anser såsom socialdemokraterna tidigare här markerat, att dispensansökan bara ska inges om nya forskningsrön säger att det är behövligt. För det är det besked vi fick här från talarstolen. Jag förstår att Rolf Kenneryd inte är ansvarig för denna förvirring, men jag tyckte att det var viktigt att ta upp denna fråga.
Fru talman! Jag vill bara helt kort påpeka för Yvonne Ruwaida att det bästa sättet att påverka inte är att reservera sig, utan det är att medverka till ett beslut som är möjligt att genomföra. Det har jag försökt göra. Låt oss nu hålla trycket på regeringen uppe i denna fråga. Det är bästa sättet att få en god lösning till stånd så fort som möjligt.

Fru talman! Krisen i Telia-Telenor måste få ett slut. Den skadar företagen och också svenska och norska intressen. Regeringen har misshandlat ett av Sveriges viktigaste framtidsföretag, Telia. Regeringen tillsammans med sina norska kolleger bär ansvaret för den tumultartade såpopera som uppkommit i Telia-Telnoraffären. Regeringen har försatt Telia och Telias anställda i en ohållbar situation. Regeringens envisa motstånd till privatisering av Telia är tillsammans med fusionsavtalet och dess konstruktion grunden till den katastrof vi nu bevittnar. Att i ett avtal binda bolagen till statligt majoritetsägande under längsta möjliga tid, 16 år, har saboterat det nya företagets möjligheter och förutsättningar att arbeta marknadsmässigt. Den värdeförstöring som blir följden av detta kommer att bli enorm. Ska företaget kunna återvinna marknadens och de anställdas förtroende måste avtalet omförhandlas och en verklig privatisering genomföras. Fru talman! Alla de många företag av olika storlek och med varierande inriktning som verkar i vårt land skapar de tillgångar och det ekonomiska utrymme som är själva förutsättningen för verksamhet inom de flesta områden som diskuterats i denna kammare under de senaste veckorna. Företagande är den viktigaste drivkraften för att skapa välstånd. Nyckeln är villkoren för företagande, entreprenörskap och investeringar. Det är därför logiskt att det är näringsutskottets ärenden som får utgöra själva finalen i årets sista debattrunda. Kraven på goda villkor för företagande och investeringar ökar i takt med internationaliseringen. Näringsklimatet i vårt land måste utformas så, att Sverige klarar att tävla med de mest konkurrenskraftiga delarna av världen. Därför är det viktigt att undanröja de faktorer som hämmar företagande, jobb och tillväxt och som kan påverkas genom den inhemska politiken. En nyligen presenterad utredning från ISA om huvudkontorens roll och lokalisering visar att i vårt land har storföretagen utlokaliserat sina huvudkontor i högre grad än vad som skett i andra länder. Utredningen pekar på brister i det svenska näringsklimatet som medverkat till att huvudkontor har flyttat. Det höga skattetrycket har gjort att det har blivit allt svårare för svenska företag att rekrytera såväl svensk som utländsk personal med en internationellt konkurrenskraftig kompetens. Skattetrycket stöter bort välutbildade människor och därmed företag och jobb. De höga skatterna gör det dessutom direkt lönsamt för företagsledningar att flytta. Utredningen konstaterar att det råder en förtroendekris mellan åtminstone delar av näringslivet och den politiska makten. Sverige har flera starka sidor - en ren miljö, bra infrastruktur, goda språkkunskaper, hög datatäthet och ett försteg inom informationstekniken. Framför allt framhåller utredningen som en stor fördel att Sverige har en internationellt erkänt skicklig företagsledarkompetens. Att behålla denna starka tradition och kultur i svenskt näringsliv av internationellt konkurrenskraftiga företagsledare är en grundläggande förutsättning för att på sikt få fram nya framgångsrika företag. Vi måste undanröja påverkbara faktorer som hämmar utveckling och nyetablering av såväl företag som huvudkontor i Sverige. Hit hör skattetrycket, arbetskraftskostnaderna, den otidsenliga arbetsrätten, tillgången på kompetens och osäkerheten om EMU. Vidare måste samspelet mellan politiska företrädare och näringslivet bli bättre. Under förutsättning att alla dessa faktorer åtgärdas har Sverige mycket goda möjligheter. Sverige har nu ett gyllene tillfälle att som ett världsledande land inom IT-området skapa tillväxt och välstånd. Utvecklingen inom den nya kunskapsindustrin är svindlande snabb. Om svenska barriärer inte snabbt elimineras riskerar vi att missa tillfället och förlora de kunskapsbaserade företagen till länder med bättre näringsklimat. Fru talman! Positiva attityder till företagande och ett förbättrat näringsklimat är lika viktigt för storföretagen som för småföretagen. För att långsiktigt klara sysselsättning, tillväxt och välfärd behöver vi en mängd nya företagare som startar och driver verksamhet i vårt land. Inte minst finns det outnyttjade möjligheter till framväxt av nya företag och jobb inom den arbetsintensiva tjänstesektorn, den sektor som har fungerat som sysselsättningsmotor i så många andra länder. Här krävs det en radikal attitydförändring hos socialdemokrater såväl i kommuner som i riksdagen. Det är ett underbetyg åt regeringen att nyföretagande i vårt land fortsätter att sjunka. Den senaste nyföretagarbarometern från Jobs and Society visar en minskning med 6,6 %. Alla län utom Gävleborg ligger på minus. I många s-styrda kommuner motarbetas privat verksamhet inom vård, skola och omsorg. På många håll försvåras dessutom för privata företag genom att kommunal näringsverksamhet tillåts snedvrida konkurrensen. Till ett gott näringsklimat hör att lagstiftaren förhindrar att detta ska kunna ske. Hittills har regeringen här som i så många andra frågor som är viktiga för företagande och jobb visat brist på förståelse, vilja och handlingskraft. Brister gör det också när det gäller den för småföretagen så viktiga frågan om regelförenklingar. Alltför lite har hänt. Av Småföretagsdelegationens 77 förslag har bara 12 genomförts och 22 är under utredning. Det innebär att 65 av 77 förslag inte har förverkligats. Samtidigt har regelbördan ökat med mellan 5 % och 6 % om året. Trots vackert tal från superdepartementets pratministrar visar Demoskops senaste mätning att företagen uppfattar en fortgående försämring. Förtroendet för regeringen dalar. Regeringens ovilja att skapa rimliga villkor för företag gör att alltfler småföretagare flyr till Holland. Länder som Holland och Storbritannien har länge aktivt arbetat för att underlätta för de mindre företagen. Ansvaret för regelförenklingar har där lagts på mycket hög nivå och det har gett resultat som har märkts hos företagen. Den svenska regeringen har i stället förhalat och fördröjt förenklingsarbetet. Enligt Simplexkommissionens chef Bengt Månsson ligger Holland och Storbritannien 5-10 år före Sverige. Han efterlyser en attitydförändring i Regeringskansliet och i statliga verk och myndigheter. Simplexgruppen, som långt om länge kommit till och som nätt och jämt hunnit påbörja sitt arbete, vill vi moderater ge en budgetförstärkning. Många svenska företag har hamnat i en fullkomligt oacceptabel situation genom de orimligt långa handläggningstiderna hos Patent och registreringsverket, PRV. Orsaken är att tvångsförflyttningen av PRV till Söderhamn förra året var dåligt genomtänkt. "Man tänkte för litet på konsekvenserna och det får företagen lida för", säger Mona Sahlin i en intervju. Det är en dålig ursäkt! I socialdemokraternas sinnevärld kommer hänsynen till företagen alltid på mellanhand. Vi moderater kräver tillsammans med kd, fp och c i en gemensam reservation att riksdagen gör ett uttalande till regeringen om förkortade handläggningstider hos PRV. I en annan gemensam reservation avvisar vi regeringens förslag att integrera Nationellt resurscentrum för kvinnor i NUTEK:s ordinarie verksamhet. NRC:s arbete med att utveckla kvinnligt företagande har varit framgångsrikt. Vi vill inte slå sönder nuvarande organisation och rycka undan benen för de eldsjälar som arbetar ute i landet. Vi tycker att det finns goda skäl att lyssna till alla dem som hört av sig till oss riksdagsledamöter och vädjat om NRC:s bevarande i den form det har nu. Fru talman! Vi moderater förordar i parti och kommittémotioner en inriktning av den ekonomiska politiken som syftar till att skapa bättre förutsättningar för både företag och enskilda människor att växa. Vi deltar därför inte i utskottets beslut om budgeten inom utgiftsområde 24 Näringsliv, utan utvecklar i ett särskilt yttrande våra förslag. Jag står självfallet bakom alla reservationer med moderat underskrift, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 1. Till sist: När det gäller den för så många företag viktiga frågan om energin kommer Ola Karlsson senare att ta den debatten. Jag vill bara avsluta med att sammanfatta vad regeringen har åstadkommit så här: Få regeringar har skapat en så djup konfrontation, som ger minskad tilltro till vårt land i dess förlängning. Man har försatt ett privat företag i en situation, som tvingat fram en förtida kärnkraftsreaktorstängning. Jag erinrar mig de 101, som av oro för Sverige vädjade om större klokskap. De tystnat nu varenda en, i vanmakt över regeringens bottenlösa dårskap. Då ej sakskäl stänger Barsebäck försämras allvarligt näringsklimatsituationen, tilltron till Sverige får sig en knäck, likt den som blev följden av löntagarfondsprovokationen.

Fru talman! När det gäller frågan om Telia-Telenor-fusionen tycker jag fortfarande att det är lämpligt om så många som möjligt försöker säga så lite som möjligt innan vi vet hur det går med denna affär. Jag tycker fortfarande att den här fusionen är viktig både för Sverige och för Norge. Jag tror att den är en nödvändighet om vi ska kunna behålla kompetens i Norden, och jag är därför väldigt oroad för den utveckling som vi nu kan se. Det är en beklaglig diskussion som har varit under den senaste tiden. Jag tror att även svenska riksdagspolitiker har klampat in på en arena som man borde vänta och avvakta med tills förhandlingar och diskussioner är klara. När man lyssnar på Karin Falkmer undrar man om man lever i samma land och i samma verklighet, därför att så dåligt och så eländigt som det verkar vara enligt henne i det här landet är svårt att tänka sig. Jag tror att det är väldigt få svenskar som på något sätt kan ställa sig bakom det som hon har redogjort för. Om man läser reservation 1 i betänkandet som moderater, kristdemokrater och folkpartister står bakom ser man inga större nyheter egentligen. Det är de gamla vanliga bitarna. De föreslår och tycker att det är väldigt viktigt med en flexibel arbetsmarknad. Och Karin Falkmer sade väl egentligen vad hon menar med flexibilitet. Det handlar då naturligtvis om en sänkning av a-kassan, definitivt en ordentlig urholkning av arbetsrätten och försvagade fackföreningar. De vill också ha en förnyelse av den offentliga sektorn. Med det menar de utförsäljning av gemensam egendom, privatisering av kommunal kärnverksamhet, osv. Fru talman! Ibland skulle det vara väldigt roligt om man kunde få höra lite nytänkande från våra borgerliga kombattanter.

Det skulle vara intressant att från det här hållet också få höra att det är viktigt och bra att den svenska förskolan ligger i topp och att det är viktigt också för det svenska näringslivets utveckling. Vi får väl vänta lite till innan vi får höra detta. I slutet av sitt anförande tar Karin Falkmer upp Barsebäcksfrågan. Så sent som i går hade jag kontakter med representanter från Sydkraftskoncernen, och jag kan inte förstå att de var så fruktansvärt upprörda som Karin Falkmer ger sken av. Tvärtom tycker nog de också att det är skönt att frågan nu är avklarad. De inser att vi har ställt in Sverige på en annan utveckling när det gäller energifrågorna, och jag tror faktiskt att vi efterhand kommer att få se Sydkraft som en mycket viktig spelare när det gäller att ställa om Energisverige. Reservation 2 från Centern är en mycket stor kontrast mot den samlade högerreservationen. I reservation 2 för man åtminstone fram att det finns problem och att tillväxten är ojämnt fördelad över landet. Man tar också upp frågan om hur viktigt det är med en miljömässigt och socialt hållbar ekonomi. Man talar om att miljö och rättvisefrågorna är viktiga för att klara Sverige i framtiden och naturligtvis också om hur viktigt det är att ha stabilitet i ekonomin - inga häftiga skattesänkningar hur som helst. Jag tycker att man kan notera den skillnaden. Fru talman! I många år har vi diskuterat hur den svenska varvsindustrin ska kunna konkurrera med varvsindustrin ute i världen. Vi har haft en situation där den svenska varvsindustrin har fått kämpa på utan några som helst stöd i konkurrens med varv ute i världen som får direkta statliga stöd på upp till 99,5 % av byggnationen. Vi är många som tycker att detta inte kan fortsätta utan att det måste ske en förändring.

Jag tycker att det är ett stort framsteg för denna fråga. Fru talman! I detta betänkande framgår det att det finns ett förslag från regeringen om att satsa 5 miljoner kronor på IUC, Industriellt utvecklingscentrum inom musikområdet, i det här landet. Jag tycker att det är viktigt att man får historien bakom detta klar för sig. Det är fantastiskt att satsningen sker på musiksidan. Vi är ju vana vid att sådant här ska ske i metall-, trä-, aluminiumindustri osv. Nu ska vi alltså göra detta även på musiksidan. Detta är egentligen en 18-årig historia om en missförstådd ungdomsförening som efter många många år nu är respekterad, och ungdomarna är hjältar i sin region och över hela Sverige. 1981 var det ett antal ungdomar i 15-årsåldern som startade föreningen Rockparty med motivet att det fanns för lite att göra i detta lilla samhälle. 1982-1985 anordnade man mängder med små och stora musikarrangemang, och föreningen Rockparty blev något av ett begrepp i rockmusiklivet i Sverige. 1986 anordnades den första Hultsfredsfestivalen. 1987 var det också festival, men den gick med mycket stor förlust. Vad hände då, fru talman? Jo, faktum är, vilket man kanske inte kan tro ett antal år senare, att man då fick nästan hela det politiska etablissemanget emot sig. Man hade väldigt svårt att klara av situationen. Men genom att själv gå i borgen och ta upp nya lån klarade man av hela situationen och kunde gå vidare. Det var stor debatt i kommunfullmäktige, i pressen och överallt, och många vill stoppa denna hemska förening som ordnade med rockmusik och som såg till att samla massor med ungdomar som hade trevligt och roligt. I dag är det ingen som törs komma med sådana förslag. Det har gått vidare. 1990 hade Hultsfredsfestivalen 18 000 besökare och 1998 35 000 besökare. Och i detta IUC finns så mycket annat, t.ex. att Yurope, en intresseorganisation för Europas alla stora musikfestivaler, förlägger sitt huvudkontor till Hultsfred. Det finns utbildning. Man kan alltså fr.o.m. nästa höst bli fil. kand. i musik. Man kan också som t.ex. gitarrist åka på träningsläger till detta musikens Mecka. Forskning kommer att ske, företagsbyar kommer att växa fram och det kommer att bli ett museum för hur alla tiders musik växer fram i Sverige. Det är naturligtvis en fantastisk utveckling som har skett under dessa 18 år. Ungdomarna som startade Rockparty är fortfarande kvar, men nu handlar det om mogna 30-åringar. De är lokalpatrioter som trots många goda anbud, ekonomiskt intressanta arbeten, förblir sin hembygd trogna. Ungdomsföreningen Rockparty är ett bra exempel på hur lokala initiativ, ofta av ungdomar, kan förändra en liten industrikommuns utveckling om de inte stoppas. Det är bara att förundras över att dessa ungdomar, med tanke på den motvind som varit, fortfarande kämpar. Denna lilla ungdomsförening som har lyckats så bra har alltså i en kommun där industrin ramlat, där man rationaliserat, sett till att förändra. I stället för den stora träindustrikommunen kan man i dag tala om en typisk musikkommun som ligger på teknikens framkant och som kommer att visa hur man kan vända utvecklingen i en hårt drabbad region.

Fru talman! När regering och majoritet driver igenom beslut mot det samlade näringslivets och mot svenska folkets uppfattning, med de kostnader och försämringar av miljön som det medför, innebär det en försämring av näringsklimatet. Det är ett gemensamt intresse för alla - anställda och företagsledare inom olika branscher - att näringsklimatet blir bättre så att det underlättar för jobb och företagande. Mer än någonsin tidigare utsätts företagen i dag för en stenhård konkurrens. I lika hög grad innebär globaliseringen att länder, regioner och kommuner konkurrensutsätts. I dag består 50 % av den svenska exporten av IT, telekom och medier. Handeln över nätet ökar dramatiskt. Företagen i den nya ekonomin ser helt annorlunda ut än de gjorde i det gamla industrisamhället och de är synnerligen lättrörliga. För att vårt land ska lyckas i den nya ekonomin krävs det ett nytänkande, förnyelse och en anpassning av politiken.
Fru talman! Energifrågorna är intressanta men jag försöker avhålla mig från de frågorna för att i stället låta Lennart Värmby reda ut dem. Visst behövs det förnyelse och visst lever vi i en förändrad värld. Men varför då inte, Karin Falkmer, någon gång försöka peka på andra vägar än bara just sänkta skatter, försämrad arbetsrätt och svagare fackföreningar?
Fru talman! De gamla strukturerna är felaktiga. Det är inte bara vi moderater som säger det, utan det säger också OECD, EU-kommissionen, World Economic Forum, Frazer Institut och flera andra utländska kvalificerade bedömare, liksom vårt eget ISA. Den nya ekonomin med de nya kunskapsföretagen ser helt annorlunda ut. Där är det kunskapen som är värdet i företagen. De flesta som går in i företagen blir delägare där. De gamla strukturer som finns passar inte i den nya ekonomin. Det är ett faktum att det handlar om hinder för tillväxt, om hinder för nya företag och om hinder för jobb. Det är ett allmänt intresse att vi på det här planet får ett nytänkande och en förändring i den svenska politiken.
Fru talman! Jag tror också att den nya tekniken och IT-företagen blir allt viktigare. Men den gamla traditionella industrin är fortfarande avgörande och viktig för det här landet. Det finns ganska många löntagare och företag som inte har den nya IT tekniken som grund. Även dessa måste också Karin Falkmer ta hänsyn till. Rockpartyföreningen och alla dess företag som vuxit fram under de senaste åren, vilket jag nyss redogjorde för, behöver naturligtvis hjälp för att kunna utvecklas och bli starka på marknaden. Men då är det intressant att konstatera att under den värsta tiden för denna företagsamhet, som kommit att betyda så mycket för en stor region och kanske för hela Sverige, var det ett väldigt litet stöd från de partier som ofta pratar om förnyelse. Kanske fick den här föreningen mer stöd från de partier som angrips för att vara traditionella men som förstod att det här var någonting nytt. Fastän det var ungdomar skulle man se till att det satsades på dem. Det tror jag är viktiga saker som vi bör dra lärdom av.

Fru talman! Sverige befinner sig i en högkonjunktur. Tillväxtprognoserna för de närmaste åren är goda. Detta är givetvis något som är positivt och som vi alla gläds åt men vi får för den skull inte låta det förblinda oss. Högkonjunkturen mattar så småningom av och det är då som den ekonomiska politiken på allvar sätts på prov. Det är närmast en självklarhet att efter en högkonjunktur följer en lågkonjunktur. När är obekant men att den förr eller senare kommer är säkert. Det är nu som vi har ett unikt tillfälle att ändra de strukturproblem som Sverige dras med. Jag tänker på den föråldrade arbetsrätten, den snåriga regeldjungeln och det höga skattetrycket, för att nämna några exempel. På dessa områden har det dessvärre under de senaste åren närmast rått stiltje. När Rosengren och Sahlin för ungefär ett år sedan handplockades för att leda det s.k. superdepartementet vädrade många morgonluft - två handlingskraftiga och förändringsvilliga politiker som skulle se till att prat blev verklighet. Men inte blev förhoppningarna mindre av superministrarnas egna uttalanden och löften. Innan jag går vidare vill jag yrka bifall till reservation 5. Jag står självfallet bakom alla kristdemokratiska reservationer men för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till endast en reservation. Betänkandet bygger på budgetpropositionen och på motioner från höstens allmänna motionstid. I betänkandet behandlas näringspolitikens inriktning, småföretagsutveckling, handläggningstider på Patentoch registreringsverket, inriktningen för Konkurrensverket, anslag till myndigheter etc. Fru talman! Jag har under hösten haft förmånen att vara ute en hel del bland företagare, främst småföretagare. Det har gällt byggföretag, IT-företag, livsmedelshandlare, målarmästare och företag verksamma inom hälso och sjukvård. Statistiskt sett är 4-5 % av ett lands befolkning entreprenörer - människor som tycker om att skapa, utveckla och förändra. De försöker se möjligheterna och har en nästan obändig vilja att lyckas. Framgången stavas hårt arbete. Där existerar sannerligen inga Nästan alla jag träffat har hört näringsministerns ord om att Sverige ska få ett näringsklimat i världsklass. Det är någonting som uppskattas men man vill se resultat och kunna växla in alla vackra orden till konkreta åtgärder. Min fråga här i dag till regeringspartiets representanter är just: När ska de många orden från Näringsdepartementets ministrar omsättas i handling? Hur många av Småföretagsdelegationens förslag är i dag genomförda och när ska resterande åtgärder vara åtgjorda? Fru talman! Sverige förlorar tyvärr alltfler företag och huvudkontor. ISA, Invest in Sweden Agency, är den statliga myndighet som på regeringens uppdrag verkar internationellt för information och kontakter med utländska investerare. ISA har under loppet av ett halvår avlämnat två intressanta rapporter. I en rapport redovisas klimatet för utländska investeringar i Sverige. Bl.a. visas en tabell från den s.k. IMD-rapporten. Bland 46 länder som jämförs kan vi konstatera att Sverige år 1998 låg på sjuttonde plats. Några år tillbaka, år 1994, låg vi på nionde plats. På några få år har Sverige rasat från nionde till sjuttonde plats när det gäller förmågan att uppvisa ett klimat som gör att företag kan tänkas välja Sverige som etableringsort. Det är utifrån denna, inte fullt så muntra, bakgrund vår näringspolitik ska ses. Den andra rapporten, som kom för några veckor sedan, visar att en konsekvens av utflyttningen är att bolagens underleverantörer drabbas. Vi förlorar dynamiken mellan leverantörer och köpare av kvalificerade tjänster, t.ex. IT, juridik och forskning, vilket i sin tur gör att vi förlorar möjligheterna till skapande av nya företag, avknoppningar och produktutveckling. En annan viktig orsak till utflyttningen är att Sverige har ett betydligt högre skattetryck än omvärlden. Rapporten visar att de företag som överväger att flytta eller redan har flyttat utomlands anger höga skatter, dåliga relationer med myndigheter och ett misstroende mot den ekonomiska politiken som skäl. Vidare påpekar man i rapporten att ett viktigt skatteunderlag, dvs. höginkomsttagarna, försvinner till andra länder och att det finns en stor risk att högutbildade väljer bort Sverige på grund av det höga skattetrycket. Fru talman! Situationen i Sverige är bekymmersam. Vi förlorar företag, kunniga medarbetare och huvudkontor till andra länder som förmår att skapa ett bättre klimat än det som Sverige i dag kan erbjuda. Exempel på större företag som vi säkert uppfattar som genomsvenska men som inte längre styrs från Sverige är: ABB, AGA, Alfa Laval, ASG, Astra Autoliv, Avesta, Bilspedition, Esselte, Ikea, Kockum, Personvagnar. Frågan är vilket företag som står på tur. Från regeringshåll får vi höra att allt har vänt. Nu snurrar hjulen igen. Men det är inte hela sanningen. Siffrorna och uppräkningen ovan talar tyvärr ett annat språk. Den förda regeringspolitiken duger inte. Vi kan inte fortsätta att gå när andra springer. Det skulle vara intressant att här i kammaren få höra den socialdemokratiska strategin för att vända den trend som jag nyss beskrivit och hur Sverige ska utvecklas med nya och växande företag. Fru talman! Inledningsvis talade jag om småföretagens vilja att se konkreta åtgärder. Vad är det då man ser som problem och tillväxthinder? Ja, ofta är det de höga arbetsgivaravgifterna, förmögenhetsbeskattningen och den föråldrade arbetslagstiftningen. Vilka åtgärder arbetar då Kristdemokraterna med för att få genomfört? · Avveckla förmögenhetsbeskattningen. Nu flyr kapitalet landet eftersom vår förmögenhetsskatt ligger mellan fem och sex gånger högre än EU genomsnittet. Det är för övrigt en märklig skatt. Miljardärerna slipper den men andra får betala. Som det nu är går 17 av landets 18 rikaste miljardärer fria från den. · Sälj fler av statens konkurrensutsatta företag, och det ska naturligtvis inte skötas såsom vi nu fått höra och se i samband med Telia-Telenor. · Avskaffa dubbelbeskattningen, som gör att investeringar i företag missgynnas i förhållande till investeringar i räntebärande papper. · Förbättra attityderna till företagande. Vi kan inte ha en skola som bara producerar löntagare. Vi måste också inspirera till företagande redan på skolnivå om vi ska få ny företagsamhet. · Sätt mätbara mål för förenklingsarbetet. En svensk företagare har i dag ca 4 000 regler, närmare bestämt 20 000 sidor lagtext, att hålla ordning på. Varje år tillkommer ca 5 000 sidor nya eller omarbetade regler. Detta är naturligtvis inte rimligt! · Öppna tjänstesektorn för hushållen - detta enligt det förslag som vi, Moderaterna och Folkpartiet har lagt fram. Vi menar att dessa åtgärder skulle vitalisera näringsklimatet för både små och storföretagare. Notera att jag sade företagare i stället för företag. Entreprenörer påpekar ofta följande: många politiker tycks gilla företag men har föga till övers för företagaren. Bakom varje företag - litet, stort, enmansföretag, familjeföretag - finns det människor, människor som behöver stimuleras och uppmuntras och se möjligheter för att belönas ekonomiskt för att finna det mödan värt att för det första starta företag och för det andra driva och utveckla det vidare. Låt oss aldrig glömma det när vi diskuterar näringspolitik.
Fru talman! Man blir bekymrad när man hör att även kd lägger en så fruktansvärt pessimistisk ton när det gäller utvecklingen i Sverige. Man undrar lite grann vad man stöder sig på. Mikael Oscarsson säger att situationen i Sverige är bekymmersam. Så räknar han upp en massa företag som har bytt ort för sitt huvudkontor. Det finns trots allt rätt så många utredningar som visar att det är lite andra saker som spelar roll i dag när företag placerar sitt huvudkontor exempelvis i London, inte bara det enkla skälet att skatten är något högre i Sverige. Det kan också vara så att våra svenska företag har vuxit i storlek och är så stora i dag att de är något för stora för lilla Sverige. Fortfarande har vi ganska stor nytta och användning av den företagsamhet som har frodats och fortfarande frodas i landet. Sverige halkar efter, säger Mikael Oscarsson. Jag undrar: Kan inte ens Mikael Oscarsson tycka att det är bra att en sådan sak som exempelvis den som kom ut i går, att den svenska förskolan är överlägsen? Ser inte Oscarsson något sammanhang och samband här som kan göra att det faktiskt finns fördelar också i Sverige? Det skulle vara intressant att veta, när nu Oscarsson ska ha enklare arbetsrättslagar, vilka det är han speciellt funderar på.
Fru talman! Lennart Beijer tycker att det jag kommer med är gnälligt. Men faktum är att strukturproblemen är verklighet för landets småföretagare och företagare i allmänhet. Detta med arbetsrätten, den snåriga regeldjungeln, det höga skattetrycket är verklighet. Det är någonting som påverkar företagsamheten mycket mera än vad kanske Lennart Beijer tror. Ta detta med Småföretagsdelegationens förslag - 65 av de 74 förslagen är inte åtgärdade. Tycker Lennart Beijer att det gnälligt? Jag tycker att det är en plikt för oss som politiker att skapa de förutsättningar som krävs för att få ett bättre företagsklimat. Däremot tycker jag att det är mycket märkligt av Lennart Beijer att han tog tid för att redogöra för musikbranschen på det vis han gjorde. Musikbranschen är viktig, men jag tycker att han kanske skulle ha nyttjat sin tid till att tala om hur han vill skapa en bättre företagsamhet i det här landet.

Fru talman! Jag är naturligtvis tacksam och glad för att vi har en bra förskola och dagis. För övrigt skulle vi vilja att vi fick mer av valfrihet på det området. Men det var kanske inte det debatten handlade om. När det gäller de strukturproblem vi brottas med är det nu vi ska ta tillfället i akt. Nu har vi en högkonjunktur och tillfälle - vi vet inte när det kommer tillbaka - att ändra på de här sakerna och se till att vi får ett företagsklimat som drar till sig nya företag. Som ni hörde i min uppräkning är det företag efter företag som får lämna det här landet. Vi kan t.ex. inte ha radikalt annorlunda skatteregler än övriga Europa. Vi måste se till att vi har ett konkurrenskraftigt näringsklimat. Vi har hört hur näringsministrarna i superdepartemenet har sagt att Sverige ska få ett företagsklimat i världsklass. Låt oss då se till, Lennart Beijer, att vi påminner regeringen om detta så att vi får ett företagsklimat i världsklass. Det behöver vi.

Fru talman! Jag har för avsikt att inte kommentera den aktuella turbulensen kring den stora affären Telia-Telenor. Jag vill avvakta med det tills besked föreligger. Som gammal idrottsledare har jag klart för mig att man inte dömer en match förrän den är avblåst och klar. Näringspolitikens uppgift är ju att ge bästa möjliga förutsättningar för företagande i hela landet. Jag utgår från att vi har en gemensam målsättning här i kammaren att klara det. Jag har också respekt för att vi har olika medel att nå det. Men vi måste rimligen kunna se en del möjligheter och inte bara hinder. Förståelsen för och attityden till företagande måste vi förbättra på alla plan. Där har vi en stor gemensam uppgift. Småföretagen har en stor betydelse för sysselsättning och tillväxt. Det är vi också överens om. Nyföretagandet har ökat, även om någon sade det motsatta här i kammaren. Nyföretagandet har ökat. Det kan bli ännu bättre om vi skapar bättre villkor. Visst finns det hinder. Det finns många hinder, exempelvis krångliga regler för just de små. Det upplevs krångligt för dem. Man har inte samma resurser att klara redovisningar, administration och liknande. Det är mycket som återstår där. Det gläder mig att ministern är här. Vi kan möjligen få en del direkta svar. Vi har också i förhållande till omvärlden höga skatter på flera punkter. Reglerna kring riskkapitalförsörjningen är snåriga och krångliga och behöver också förbättras. Tillsammans måste vi uppmuntra entreprenörskap redan från tidig skolålder och fram till förverkligandet av ett eget företag. Det är mycket glädjande att andelen kvinnliga företag fortsätter att öka. Enligt en färsk rapport från förra veckan är det den största procentuella ökningen under det gångna året. Verksamhet med särskilda resursinsatser för kvinnliga företagare på lokal, regional och central nivå måste ges förutsättning att fortsätta. NUTEK på central nivå har fått till uppgift att värna om denna verksamhet. Landets regionala resurscentrum för kvinnliga företagare är också entydiga i kravet på en fortsatt satsning på utbildning, rådgivning och nätverksbyggande för kvinnliga företagare. Nu är det upp till NUTEK att bekänna färg på det här området. Om vi så övergår till företagandet är det personliga ägandet viktigt för oss i Centerpartiet. Det ger mångfald. Det är ett decentraliserat ägande som är grundat på personligt ansvar och därmed en god grund för en livskraftig näringsverksamhet. Fru talman! I vår roll här i riksdagen att skapa goda villkor och ett gott klimat för företagandet får vi inte glömma infrastrukturen som är utomordentligt viktig. Vi ska återkomma till en regionalpolitisk debatt senare i dag. Frågan rör hela den strukturen, dvs. post, tele, vägar, kommunikationer, järnvägar, flygplatser, hamnar och självfallet också den digitala infrastrukturen. För Centerpartiet är, som vi tidigare har framhållit vid flera tillfällen, tillgängligheten när det gäller den nya tekniken utomordentligt viktig. Vi står eljest inför en risk att skapa ett A och ett B-lag i samhället när det gäller att nyttiggöra den mycket viktiga tekniken. Många glömmer tyvärr också utbildningens och kulturens roll, liksom en god samhällsservice i övrigt. Det är inte bara skatter det gäller, utan det gäller hela klimatet. Det får vi inte glömma bort. Jag tar mig friheten att återigen upprepa att en öppen och positiv attityd till företagande och innovationer är grundläggande. Långa handläggningstider och avsaknaden av besked är hämmande för kreativa personer, ja, jag tror för alla personer. Väntetider innebär också stora merkostnader för småföretag. Vi hade i fjol, i förra riksdagen, en motion kring väntetiderna vid Patent och registreringsverket. Vi har nu fått med övriga partier så att vi har en gemensam fyrpartimotion i den frågan. Fru talman! När det gäller företagande måste vi alla inse att det är fint att våga. Det ska också vara bra att lyckas. Vi måste acceptera att man kan misslyckas. Det ska också vara möjligt att ta nya tag och försöka igen. I en del i betänkandet berörs Sveaskog. Det var ju vårriksdagens stora följetong och stora s.k. affär, dock utan norskt inslag. Betänkandet berör bara till liten del detta ärende. Vi har en gemensam motion med krav på försäljning till enskilda, men även på att se över om inte lokal förvaltning och skötsel av vissa enklaver borde vara möjlig, sett över landet. Det skulle kunna få stor lokal betydelse. För Centerpartiets del utgår vi ifrån att Näringsutskottet får en återredovisning på det nya året beträffande måluppfyllelsen för denna skapelse. Det mål som kungjordes vid starten av valrörelsen 1998 av dåvarande näringsministern var att säkerställa virkestillgången för köpsågverken samtidigt som man ska kunna öka den biologiska mångfalden genom ytterligare reservatsavsättningar. Det blir intressant att ta del av den rapporten. Personligen tror jag att verkligheten torde sätta sina spår i en sådan eventuell måluppfyllelse. Beträffande anslagsposterna redogörs det för dem i vårt särskilda yttrande. För att exempelvis klara konkurrensen från andra länder bör, enligt vår mening, forskning och utveckling inom livsmedelssektorn stimuleras. Livsmedelssektorn arbetar ju i Sverige med betydligt högre kostnader i form av skatter och avgifter än man gör i omvärlden. Centerpartiet vill också stärka den svenska exporten av miljöanpassad teknik. Det är ett helt nytt område som aldrig nämnts tidigare här i kammaren, och där vi har utomordentliga möjligheter i vårt land. Det är en verksamhet som för övrigt också prioriteras av våra tekniska attachéer, vilket vi fick se och höra vid utskottets besök hos dem i går. Fru talman! Jag nöjer mig härmed med att yrka bifall till reservationerna 2 och 6, men står självfallet bakom även våra övriga reservationer.